Fru talman! I betänkandet Straffrättsliga frågor, som bygger på motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2000 och 2001, delar Kristdemokraterna i långa stycken majoritetens uppfattning. Dock har vi på några punkter en skiljaktig mening, vilket jag tänker ta upp i mitt anförande. Enligt det betänkande som vi i dag debatterar är majoritetens uppfattning att prostitution är en icke önskvärd samhällsföreteelse. Därav följer då att den ska reduceras och helst fås att upphöra. Den uppfattningen hade även 1993 års prostitutionsutredning, som i betänkandet SOU 1995:15 föreslog att all handel med sexuella tjänster skulle kriminaliseras, dvs. straffansvaret skulle omfatta både köpare och säljare. Vi finner denna halvmesyr beklaglig, och den för med sig vissa absurda konsekvenser. Finns det t.ex. någon annan gärning utöver försäljning av sexuella tjänster som innebär att aktiv medverkan till brott är legal? Det logiska är att gå på Prostitutionsutredningens linje och även kriminalisera försäljning av sex, vilket vi kristdemokrater föreslår. Jag vill dock genast slå fast att det inte är för att sätta dit prostituerade, utan tvärtom för att de ska få bättre möjligheter att komma loss ur prostitutionen. En dylik komplettering av lagen skulle skapa mer realistiska förutsättningar att arbeta mot prostitutionen. När regeringen valde att inte kriminalisera försäljning av sexuella tjänster motiverades det bl.a. med att den som säljer sin kropp redan är utsatt och skuldbelagd, varför en strängare lag skulle resultera i en ännu större skuldbörda. Fru talman! Jag kan ha förståelse för ett sådant övervägande, vilket vid en första anblick kan te sig sympatiskt, men på sikt är det till föga hjälp för den prostituerade. Regeringens resonemang är förledande och präglat av missriktad hänsyn. Det sänder ut dubbla signaler, där den ena signalen till unga flickor och pojkar i trängda situationer är att som sista ekonomiska utväg står prostitutionen till buds eftersom det ej är förbjudet att sälja sin kropp. Budskapet till det uppväxande släktet bör vara att även försäljning av sex är förbjudet. För tre år sedan blev det alltså kriminellt att köpa sex i Sverige. Går man igenom de 77 domar som fallit de tre första åren framgår det tydligt vad polisen valt att rikta in sig på. 70 av de 77 domarna gäller gatuprostitution. Risken att åka fast har skrämt bort många av torskarna från gatan, men de prostituerade har inga problem att hitta kunder ändå. I porrtidningar som går att köpa i kiosker och tobaksaffärer över hela landet finns annonser som leder direkt till kvinnor som säljer sex. Annonserna erbjuder som regel massage och striptease, men på Stockholmspolisens prostitutionsgrupp menar man att det i de flesta fall handlar om ren prostitution. Man har nämligen kontrollringt somliga nummer, och det visar sig att kunden får den betjäning han eller hon vill ha. Samtidigt beklagar polisen att man ej har resurser att ägna sig åt den verksamheten. De 9 miljoner som polisen fick för att bekämpa sexköp när lagen trädde i kraft är inte mycket i sammanhanget. Att bekämpa krogprostitution, eskortservice och utbudet av sexuella tjänster på Internet skulle kräva så stora resurser att det inte anses motiverat med tanke på den låga straffsatsen. Prostitution via Internet har ökat lavinartat under senare år. En 27-årig kvinna uppgav för ett par veckor sedan i programmet Studio Ett i Sveriges radio att när hon började prostituera sig för ett och ett halvt år sedan fanns det inte så värst många hemsidor på nätet där det erbjöds sexuella tjänster, medan det nu finns hundratals, vilket hon ansåg vara en följd av sexköpslagen. Enligt kriminologen Leif G. W. Persson är det i varje generation ungefär 2 % av kvinnorna som hamnar i tillfällig eller livslång prostitution. Avsikten med sexköpslagen var att prostitutionen skulle minska, men det har inte skett. Det framgår av en utredning som genomförts på uppdrag av Rikspolisstyrelsen och som presenterades våren 2001. I rapporten framförs skarp kritik av sexköpslagen, som är mycket svår att tillämpa. Det har även utskottsmajoriteten klart för sig, och man anför att lagen bl.a. har medfört att motstridiga intressen uppstått för polisen. Utskottsmajoriteten skriver: "Å ena sidan har polisen en lagstadgad skyldighet att avvärja och förhindra brott i ett tidigt skede, medan å andra sidan kraven på bevisning förutsätter ett ingripande från polisens sida först när brottet är fullbordat." I betänkandetexten presterar utskottsmajoriteten samtidigt ett högklassigt understatement, när man konstaterar att "tillämpningen av lagen inte är helt okomplicerad". Prostitutionen har inte minskat i omfattning, men har däremot delvis flyttats från gatan. Dessvärre är trenden nu att gatuprostitutionen ökar igen. Sommaren 2001 kunde man läsa i medier att alltfler flickor går på gatan och säljer sig för att få råd att röka heroin. Prostitutionen ökar med nya drogvanor. I Västra Götaland har gatuprostitutionen fördubblats under det senaste halvåret. Fru talman! Det framhålls ofta att ingen egentligen vill prostituera sig, och säkert är det så. Vidare framställs även prostituerade som offer, vilket säkert stämmer i många fall. Dock bör man akta sig för att driva resonemanget om determinism på grund av besvärliga förhållanden i barndom och ungdom alltför långt. Det ska särskilt framhållas i den här debatten att vi kristdemokrater inte vill se någon kriminalisering av försäljning av sexuella tjänster förrän det finns ett utbyggt system för att sätta in adekvata rehabiliterings och vårdinsatser för dem som är i behov därav. Vidare vill vi även att frågan om i det här fallet lämpliga påföljder utreds. Vi finner det nämligen högst olämpligt med traditionella fängelsestraff i de här fallen, utan anser att domarna ska ta sikte på rehabilitering och vård i ändamålsenliga inrättningar. När regeringen avstod från att kriminalisera försäljningen av sex var en vällovlig tanke att det skulle vara lättare för de prostituerade att söka hjälp för att komma bort från prostitutionen. Det har dock visat sig att det inte är så lätt att av egen kraft komma loss ur prostitutionen, bl.a. därför att prostitution ej sällan är en del av den organiserade brottsligheten. Sitter man inte fast i hallickens klor så är det i narkotika. På Prostitutionscentrum i Stockholm, dit prostituerade kan vända sig för att få hjälp, uppger man att alla som kommer dit mår mycket dåligt. Vi menar att det krävs radikala grepp i likhet med vårt, dvs. med lagens hjälp, om man ska lyckas rycka loss prostituerade ur den situation som de egentligen inte innerst inne vill befinna sig i. Förutom avsikten att minska prostitutionen kan man se vårt förslag som en form av obligatorisk vård och behandling som syftar till att rehabilitera och återupprätta den som hamnat i prostitutionsträskets förnedring. Fru talman! Majoriteten har avstyrkt vårt yrkande utan någon hållbar motivering. Man konstaterar att sexköpslagen och dess tillämpning medför bekymmer, men tröstar sig häpnadsväckande nog med att 1998 års sexualbrottskommitté i alla fall föreslår att det straffbara området förtydligas och i viss mån utvidgas. Vad räknar man med att vinna på det? Det vore intressant med en förklaring från regeringssidans företrädare. Nej, tyvärr måste man konstatera att majoritetens släpphänthet inför den här problematiken runt sexhandel inte minskar prostitutionen. De många som av egen kraft ej förmår att ta sig ur prostitutionens grepp kommer även i fortsättningen att vara kvar i förnedringen och må dåligt. När det sedan gäller punkten olovlig körning m.m. anser vi i likhet med en del andra reservanter att det är otillfredsställande att polisen ej kan kvarhålla de bilar som polisen beslagtagit i samband med att förarna gripits för olovlig körning. Det är helt oacceptabelt att fordonen måste lämnas tillbaka om åklagaren av speciell anledning avstår från att väcka åtal. Många gånger handlar det om bilar i dåligt skick som varken är besiktigade de senaste åren, skattade eller försäkrade. Följden blir att den olovliga körningen kan fortgå i trafikfarliga skrotbilar. Olovlig körning sker ofta vanemässigt, varför det bör övervägas en skärpning av 3 § trafikbrottslagen, där den brottsförebyggande aspekten tydligt lyfts fram. Utifrån bl.a. nollvisionsmålet inom trafiksäkerhetsområdet är det viktigt att rättsväsendet inte står maktlöst när det gäller att stoppa denna typ av olovlig körning. Till sist, fru talman, vill jag säga något om livstidsstraffet. Det bygger på inställningen att en människa inte kan bli bättre, inte kan förändra sin livsstil. Vi tror inte att ett livstidsstraff har större preventiv effekt än ett tidsbestämt straff. Dessutom skulle en lagförändring inte självklart innebära mildare påföljder. Nu finns det fler livstidsdömda på svenska fängelser än någonsin. De senaste tio åren har antalet livstidsdömda fyrdubblats för att i dag vara ca 100. Trycket från samhället att domstolarna ska döma till längre fängelsestraff har lett till att regeringen blivit alltmer restriktiv i sin praxis att bevilja nåd. Ett tungt vägande skäl för att avskaffa livstidsstraffet och införa tidsbestämda straff är att den dömande makten då hålls isär från den verkställande. Det är inte regeringen utan domstol som ska utdöma straffet. Undantag skulle möjligen kunna gälla vid spioneri eller brott mot rikets säkerhet, där regeringen förväntas sitta inne med den djupaste kunskapen. Regeringen bör återkomma med förslag om en utredning av livstidsstraffet samt förslag om att ersätta livstidsstraffet med ett tidsbestämt straff. Fru talman! Vi står givetvis bakom de reservationer och särskilda yttranden där vi finns med, men för att vinna tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Jag tänker inte gå in så väldigt djupt i diskussionen om sexköpslagen och om att kriminalisera även den prostituerade. Den debatten har vi haft en så otrolig mängd gånger. För oss är det fullständigt orimligt att den part som vi anser vara den svagare och utnyttjade parten skulle kriminaliseras på något sätt. Däremot är vi helt överens om att det behövs vård och behandling - det behövs utveckling på hela det området - men det åstadkommer man inte genom att ändra i strafflagstiftningen. Jag har ändå en fråga om det här. Det var ett yttrande om att det har blivit så stort, detta att man erbjuder sexuella tjänster på Internet, och att det här skulle vara en följd av den sexköpslag som vi har i Sverige. Det uttalandet finner jag lite märkligt, eftersom det här är en utveckling som vi har sett i alla länder. Sverige är faktiskt det enda landet som har en sexköpslag. Därför tror jag inte att man ska koppla ihop de här två sakerna. Snarare bör man se att utnyttjandet av kvinnor ökar ständigt. Jag vill ta upp detta att brottsligheten och prostitutionen inte har minskat i större omfattning eller att gatuprostitutionen nu börjar öka och resonemanget att det här inte är bra. En mängd brottslighet minskar inte. Ändå har vi lagstiftning som säger att vi inte accepterar det här brottet, även om brottsligheten inte minskar utan t.o.m. fortsätter att öka. Vi tycker att det är en oerhört viktig markering. Vi accepterar inte att män kan köpa kvinnor för sexuella tjänster, och därför anser vi att det ska vara kriminellt. Sedan har vi aldrig trott att man kan utrota prostitutionen med det, men det är en viktig signal om vad som är acceptabelt i ett samhälle och inte. Är det så att Kristdemokraterna tycker att vi ska förändra lagstiftningen eller ta bort den om brottsligheten inte minskar?
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande vill vi förändra lagstiftningen i avsikt just att kriminalisera även köpen. Samtidigt hörde Alice Åström att jag nämnde att vi inte vill se någon kriminalisering förrän det finns ett utbyggt system så att man kan sätta in adekvata åtgärder för att de som har hamnat i prostitution ska kunna rehabiliteras och få den vård de behöver. Samtidigt sade jag också att vi inte vill se någon bestraffning i stil med att man ska hamna på traditionella fängelser osv. utan vi vill ha ett nytt system av påföljder för dessa kvinnor och män som med lagens hjälp skulle kunna åläggas att få någon form av obligatorisk vård och behandling. Alice Åström har synpunkter, men frågan är vad Alice Åström och Vänsterpartiet själva har för någonting att komma med när det gäller att minska prostitutionen. Det är en icke önskvärd samhällsföreteelse. Alla ser gärna att prostitutionen ska minska. Vi kristdemokrater är övertygade om att detta är en väg att gå. Sedan finns det givetvis fler vägar att gå, men som jag nämnde: Många kvinnor förmår inte av egen kraft att ta sig ur det besvärliga träsk de har hamnat i. Om man då med lagens hjälp kan hjälpa dem ur detta och de får den vård och behandling som krävs för att de ska kunna börja ett nytt liv så anser vi att det är väldigt värdefullt. Jag är mycket intresserad av att höra vad Alice Åström har att föreslå för åtgärder.
Fru talman! Det behövs en mängd åtgärder när det gäller behandling, prostitutionscentrum, uppsökande verksamhet och alternativ när det gäller missbruk, vilket vi vet att väldigt många av dem sitter fast i, men alla de här åtgärderna är ju sådana som man faktiskt får vidta på det sociala området via socialtjänsten. Jag har lite svårt att förstå att Kristdemokraterna vill gå över till strafflagstiftning och kriminalisera för att sedan kunna erbjuda vård och behandling och att man egentligen inte är ute efter att se det som kvinnorna gör som kriminellt. Jag tycker att det är att ta en konstig omväg. Om man nu inte ska kriminalisera kvinnorna förrän man har byggt upp hela behandlingsapparaten vid sidan av, anser Kristdemokraterna då att vi ska ha lagstiftningen som den ser ut i dag fram till dess att man har byggt ut den eller vill man avskaffa lagstiftningen och vara utan under tiden?
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi menar att man inte ska kriminalisera förrän man har det utbyggda systemet, Alice Åström. Men till dess får vi finna oss i att situationen är som den är. För två år sedan sade Alice Åström att hon var väldigt glad över den nya lagstiftningen och att hon var övertygad om att den på sikt kommer att innebära mycket positivt för dessa kvinnor och att vi faktiskt ska kunna minska prostitutionen. Det sades för två år sedan från denna talarstol. Det har inte blivit så. Jag har full förståelse för Alice Åströms engagemang och känsla för dessa utsatta kvinnor. Jag tror att vi är på samma nivå där. Alice Åström säger att det behövs att de sociala myndigheterna hjälper dem. Frågan är bara hur man ska få fatt i dem. De kanske sitter fast i klorna på en hallick och i organiserad brottslighet. De är hotade. De vågar helt enkelt inte gå till de sociala myndigheterna eftersom hallicken inte vill gå miste om sin förtjänst. Men man kan med lagens hjälp rycka loss dem ur prostitutionsträsket och få in dem i lämplig vård och behandling. Hur lång den tiden är får komma i ett senare skede. Men det ska i varje fall vara så pass lång tid att de kommer ur livsstilen. Då är jag säker på att vi har vunnit väldigt mycket.

Fru talman! Vi håller på att diskutera hur vi ska upprätthålla samhällets regler. Det gör vi med en brottskatalog där vi har tydlig rättsverkan i form av straff och olika påföljder som t.ex. skadestånd eller särskild rättsverkan som kanske förlust av körkort, förverkande eller företagsbot. Det vore helt underbart om vi genom kanske hårdare straff eller mer spännande påföljder kunde minska brottsligheten i vårt land. Nu är det tyvärr inte så. Vi vet att det är annat som driver brottsutvecklingen. Det handlar om social omständigheter, avsaknad av kontroll, utanförskap och missbruk. Det leder till misär som leder till brott. Sambanden är väl kända. När det gäller kontroll kan man i dessa deklarationstider konstatera att kreativiteten säkert även i år är stor bland alla de deklarationer som produceras av medborgarna. En del begår misstag, en del tar medvetna chansningar. Varför? Sannolikt därför att kontrollen är väldigt liten. Således är det ytterst få brott som kan motverkas med hjälp av hårdare straff eller mer vedergällningsinriktade påföljder. Det är snarare så att det är rent kontraproduktivt med hårdare straff. Det gäller särskilt om man bedömer att människor ska hamna i ett fängelse. Där vet vi att bristen på behandlingsprogram är stor och att narkotikasituationen är katastrofal. Jag tror att det är viktigt mer fler poliser. Det handlar om att spana, störa, utreda och lämna över till lagföring. Det är Folkpartiet liberalernas recept på att minska brottsligheten. Det har ganska starkt stöd i vetenskapen. Även jag ser behovet att höja det s.k. straffvärdet för vissa brott. Det gäller t.ex. människohandel eller hot mot vittnen, för att ta två aktuella exempel. Men det är en fara att ge sig in i detta. Högre straffvärden för vissa brott eller brottstyper leder till att andra brott eller brottstyper kan komma att hamna proportionellt sett i ett annat läge. Helhetsbilden blir att vi då måste börja öka alla straffsatser. Det leder till ökade kostnader och definitivt inte till mindre brott. Här har alla humanister i alla partier ett gemensamt ansvar för att vi håller igen. Fru talman! Jag vill kort lyfta fram några punkter. Det handlar först om återfall i brott. Det är en betydande straffrabatt som ges. Ibland slipper vissa yrkeskriminella i praktiken åtal. Det är så illa att några människor ägnar sig åt en rent kriminell livsstil, även om det inte är den stora majoriteten. De flesta kan hamna på rätt köl. Det borde egentligen vara de andra. Det lyfter Folkpartiet liberalerna fram i en reservation. Detta är dock en stor skillnad mot den moderata linjen om tredje gången gillt för vissa brott. Det är någonting som helt släpper kontakten med den moderna straffrätten och är ett återtåg till utgångspunkten om den rättvisa vedergällningen. Det är inte mycket att orda om livstidsstraffet. Det är inhumant. Det försvårar på alla sätt en långsiktig återanpassning, som måste vara målet för varje individ. Det är också politiskt utdömt, eftersom det bara är politiska företrädare som kan göra det tidsbestämt. Det är en stor oförutsägbarhet, vilket förstärker det inhumana. När det gäller den olovliga körningen vet vi att det är ett stort problem att man inte kan förverka en mängd skrotbilar. Vi har fört en annan diskussion om vem som ska ta bort dem från naturen. Det är också ett problem. Men det är än värre när människor åker omkring i dessa bilar med stor livsfara för medborgarna. Fru talman! Jag skulle kunna tala länge om straffrätten. För att göra denna kväll något kortare yrkar jag bifall till reservation 5 under punkten 13. Men Folkpartiet liberalerna står självklart bakom alla sina reservationer.

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera Jeppe Johnssons och Moderaternas anförande. Det är lite märkligt, för att inte säga häpnadsväckande, att höra att de pengar som Moderaterna har avsatt för kriminalpolitiska åtgärder ska avse den nuvarande verksamheten. Jag hade inte förstått det tidigare. Då kan man ju komma med stora planer och många reservationer. Det förklarar saken. Jag vill bara notera det. Förändringar i straffrätten på det sätt som Moderaterna föreslår får väldigt stora konsekvenser, Jeppe Johnsson. Har Moderaterna gjort en konsekvensanalys? Enbart den lagändring vi gjorde nyss om att övergå från halvtidsfrigivning till tre fjärdedels strafftid har gjort att häktena är överfulla - det är en del av förklaringen - och att fängelserna har alldeles för stor population. Det har fått stora konsekvenser. BRÅ har fått i uppdrag att se över detta. Det ska bli spännande att se vad det kommer fram till. Det är en konsekvens. Vi har också sett hur stora konsekvenser det får när vi ändrar lagstiftningen vad gäller ungdomar. Vi har inte diskuterat det tillräckligt här i denna kammare. Med de förslag som Moderaterna kommer med, och som har räknats upp, blir det otroligt stor belastning på fängelser, häkten och hela rättssystemet. Hur ska Moderaterna kunna lösa detta? Vilka planer finns det bakom reservationerna? Det får vi inte veta. Fru talman! Jag vill också kommentera kd:s enträgna krav på att även kriminalisera kvinnor vid könshandel. Det är nu fjärde året i rad som detta krav återkommer med stort engagemang från Ingemar Vänerlöv. Jag skulle först vilja ge ett råd till Ingemar Vänerlöv. Det är att ta del av alla de utredningar och den forskning som finns om prostituerades bakgrund och de ofta traumatiska händelser i livet som har lett till att de prostituerar sig. Den insikten måste finnas för att man ska kunna diskutera detta ärende. I utredningen som föregick lagstiftningen ville kd ha samma straff för köpare och säljare och inte bara kriminalisera efterfrågan. Men att köpa en annan människas kön - det tycker Miljöpartiet är en stor skillnad. Det primära måste vara att få bort köparna eftersom de prostituerades bakgrund är så svår. Jag skulle vilja fråga Ingemar Vänerlöv om den obligatoriska behandlingen, som man inte har än men som skulle finnas. Det måste ju innebära ett frihetsberövande och en tvångsbehandling att genomgå det program som Kristdemokraterna har. Det har visat sig att tvångsbehandling inte är särskilt effektivt. Man uppnår mycket bättre resultat när behandlingen görs med ömsesidigt deltagande i frihet. Därför har frivården ofta bättre resultat. Det låter nästan som när jag läste i historian om gamla tiders tukthus. Fru talman! Miljöpartiet har tre reservationer till detta betänkande. Vi vill slopa och sänka straff på några områden och vi vill införa längre preskriptionstid på några. Det första gäller högmålsbrott. Vi tycker i Miljöpartiet att det inte är rimligt att göra skillnad mellan medlemmar av kungahuset och "vanliga" människor. Likhet inför lagen är självklart ett fundament som ska gälla. Det gör det inte i dag för detta brott. Detta är ett uttryck för gammal historisk makt där kungahuset stod över alla andra samhällsmedborgare och samhället i stort. Det tycker vi att man ska ändra på. En reservation gäller brott mot miljöbalken och djurskyddslagen. Problemet, fru talman, är att det tar så lång tid att utreda dessa brott. Man avskriver brotten därför att preskriptionstiden bara är två år. Vi tycker att dessa brott har visat sig vara komplexa, och de läggs också nederst i högen. De har inte företräde, och då inträder också denna långa tid. Det är även svårt att nå dem som ska anklagas för brottet med delgivning. Därför yrkar vi att preskriptionstiden ska förlängas. Miljöpartiet har återkommit till livstidsstraffet i motioner och reservationer. Det är som att droppen urholkar stenen; ärendet har kommit framåt men det är inte framme än. Skälen för att vi vill ta bort livstidsstraffen har vi utvecklat många gånger i denna kammare. Jag vill bara upprepa att antalet livstidsdömda har ökat. Regeringens nådepraxis har blivit alltmer restriktiv. Den faktiska strafftiden har blivit allt längre. Förutsägbarheten finns inte. Det är svårt att genomföra rehabilitering för dem som är drabbade. Regeringen, och inte domstolarna, bestämmer strafftidens längd. I den utredning som nu ska ha tillsatts ska man flytta prövningen till en annan instans från regeringen, och det är helt klart ett steg i rätt riktning. Men det är inte tillfyllest när det gäller förändringar. Miljöpartiet anser, fru talman, att vi ska ha tidsbestämda straff. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 4. Jag vill också kommentera Folkpartiet och Johan Pehrson. Jag tycker att han många gånger säger kloka ord här ifrån talarstolen. Han säger att hårdare straff är kontraproduktivt och att vi inte tror att verdergällningspolitiken leder fram till någonting. Högre straffvärden ger också högre kostnader, säger han, och han uppmanar oss humanister i alla partier att hålla ihop. Jag instämmer till fullo - det är bra ord! Men när det gäller EU och den lagharmoniseringen, med tendenser till högre straff, så är Johan Pehrson aldrig med i diskussionerna. Då ställer han sig vid sidan. Då gäller inte resonemanget över huvud taget. Jag har många exempel på ramlagar som innebär strängare straff och just det som Johan Pehrson sade, nämligen ett plottrande av den redan kanske lite plottriga lag som vi i dag har. Detta innebär att hela straffskalan ser ut att gå i höjden. Varför tar inte Johan Pehrson del av den här problematiken? Jag säger samma sak: Humanister i alla partier måste hålla ihop.

Fru talman! Det var nog ingen tillfällighet eller slump, Kia Andreasson, att Prostitutionsutredningen hamnade på den linje som den gjorde när den föreslog att all sexhandel skulle kriminaliseras. Återigen: Vår inställning är att vi anser att det med lagens hjälp kan vara möjligt att hjälpa en del prostituerade ur det grepp som de har fastnat i och som de inte av egen kraft kan ta sig ur. Som jag sade förut kan de sitta fast i klorna på en hallick, i klorna på narkotika eller i klorna på organiserad brottslighet. Mot bakgrund av att det från samtliga håll sägs att ingen kvinna innerst inne vill vara prostituerad och att alla kvinnor som är prostituerade mår mer eller mindre dåligt så kan man anta att de egentligen vill ur den situationen. Om de då råkar sitta fast i klorna på det som jag nyss nämnde så skulle jag inte hålla för otroligt att det kanske t.o.m. upplevs som skönt om man med lagens hjälp blir ryckt loss ur prostitutionsträsket och får den vård och behandling som behövs. Kia Andreasson säger att det viktiga måste vara att få bort köparna. Det håller jag fullständigt med om - det är väldigt viktigt. Men, Kia Andreasson, då måste nog lagen ändras. För närvarande är sexköpslagen svår att tillämpa. Samtliga som har studerat det hela är överens om det. Bl.a. nämnde jag i mitt anförande de motstridiga intressen som polisen råkar ut för när den dels har lagstadgad skyldighet att förebygga brott, dels måste vänta till dess att brottet är fullbordat i sådana här lägen eftersom åklagarna kräver så stark bevisning. Om lagen ändras så att all sexhandel blir kriminaliserad så blir det helt klart mycket lättare att komma åt köparna.
Fru talman! Jag vill inte förlänga detta meningsutbyte. Vi har så skilda åsikter. Jag vill bara konstatera att Miljöpartiet inte ställer upp på frihetsberövande och tvångsbehandling av de kvinnor som är prostituerade.
Fru talman! Nej, det har jag förstått och självfallet respekterar jag det. Det skulle dock vara intressant att höra vad Kia Andreasson och Miljöpartiet har för åtgärder att föreslå som skulle kunna innebära en viss förbättring i den här situationen för de prostituerade och som dessutom kanske skulle minska prostitutionen och sexköparnas antal.
Det finns inga absoluta siffror att bevisa detta med, men jag står bakom den lagstiftning som gjordes. Jag tror att den i ett längre perspektiv, och redan i dag, har gett resultat. Vi har inte kvinnorna synliga på gatorna som tidigare. Men visst är prostitutionen svår att utrota, och det krävs förstås också en attitydförändring från männen. Attityden är det svåraste att förändra.

Fru talman! Kia Andreasson var lite orolig för att när man gick från obligatorisk halvtidsfrigivning till tvåtredjedelsfrigivning orsakade detta rättsväsendet stora kostnader. Det behövdes fler häktesplatser och fler fängelseplatser. Den största förändringen här skedde under den borgerliga regeringen 1991-1994. Men Kia Andreasson glömde att antalet brott samtidigt gick ned. När återfallsförbrytarna satt lite längre i fängelset gick brottsligheten ned och därmed också antalet brottsoffer. Detta är ingen kostnad för samhället. Det är snarare en vinst, i alla fall för alla de människor som slapp att bli brottsoffer.

Fru talman! I dag behandlar vi det årliga straffrättsbetänkandet med motioner väckta under år 2000 och 2001. Jag vill inleda med att yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på reservationerna. Det finns en lång rad motioner och yrkanden som behandlas i betänkandet. Det är svårt för mig att hinna med och kommentera allihop. Jag tänker därför bara göra en kort principiell redogörelse för hur vi ser på de här frågorna och sedan göra några nedslag i betänkandet. Först har vi principerna. De här frågorna rör ju i första hand vad som ska vara kriminellt i ett samhälle och hur hårt samhället ska se på olika brott. Straffpåföljderna för olika brott har klassiskt sett två syften. Den ena är ett allmänpreventivt syfte och det andra är ett individualpreventivt syfte. Med allmänpreventionen menar vi att straffpåföljderna ska syfta till avskräckning på något sätt. Om du gör det eller detta riskerar du att sättas i fängelse eller få betala böter. Med individualprevention menar vi att straffpåföljden också kan fungera som ett tillfälle för samhället att ge en person som har begått ett brott en andra chans, en möjlighet till ett laglydigt liv. De här båda perspektiven måste man alltid hålla i minnet. Både ligger till grund för våra föreställningar om hur ett samhälle ska reagera på brott och hur vi väger olika brott mot varandra. Men det finns också ett tredje perspektiv. Straffpåföljden kan vara viktig för brottsoffret, för hans eller hennes känsla av upprättelse. En tydlig reaktion mot brott blir också en signal om att det faktiskt är förövaren som har felat och inte den som blivit utsatt för brottet. Det kan vara en oerhört viktig sak för en människa som ska gå vidare och försöka lägga en svår upplevelse bakom sig. Jag tror rent allmänt att vi många gånger överskattar straffens allmänpreventiva effekt. För en narkoman som måste ha tag i pengar till narkotika kvittar det säkert många gånger om han eller hon hotas av ett års fängelse eller två års fängelse. Pengarna måste fram, och inbrottet måste därför göras. Så resonerar man säkert ofta. Däremot kan det säkert vara av stor betydelse om man riskerar fängelsestraff för rattfylleri eller bara böter. Det kan säkert få en och annan att tänka till innan man sätter sig bakom ratten. Den allmänpreventiva effekten av straffet kan alltså variera väldigt kraftigt beroende på vilket brott vi talar om, men också naturligtvis beroende på vilka människor som typiskt sett begår de här brotten. Det är viktigt att hålla i minnet. När det gäller straffpåföljdernas funktion för att skänka en känsla av upprättelse åt brottsoffret tror jag tvärtom att den ofta underskattas. Vi ser det tydligt på våldet mot kvinnor, både kvinnomisshandel och sexualbrott. Här rör det sig om brott där brottsoffret många gånger anklagar sig själv för att vara medskyldig. Om jag inte hade tjatat så på honom hade han kanske inte blivit så arg. Om jag inte hade druckit så mycket den kvällen hade jag kanske inte blivit våldtagen. Sådana tankar gror ofta i de här fallen och gör det mycket svårare att gå vidare. En tydlig reaktion från samhällets sida och en sträng syn från domstolarnas sida på kvinnomisshandel och sexualbrott kan därför vara oerhört viktig för den som blivit utsatt för brott. Det kan bli en sorts befrielse från skuldkänslorna och ett erkännande av att det faktiskt inte var mitt fel. Då kommer vi in på de många motioner i betänkandet som tar upp sexualbrotten. I betänkandet har vi hänvisat till den utredning som presenterades förra året. Den gjorde en totalöversyn av 6 kap. i brottsbalken. Jag satt själv i den utredningen tillsammans med bl.a. Kia Andreasson och Jeppe Johnsson från utskottet. Jag tycker att vi gjorde ett ganska bra jobb. Vi nådde nästan total partipolitisk enighet kring förslag som innebär en väsentligt strängare syn på sexualbrotten. Det gäller alldeles särskilt sexuella övergrepp mot barn. Vi vill vidga våldtäktsbrottet, sänka gränsen för grov våldtäkt, inrätta ett nytt brott - våldtäkt mot barn, förlänga preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn och avskaffa den dubbla straffbarheten för ytterligare några brott. Den här delen av utredningen bereds vidare av regeringen. Det är ett mycket stort lagstiftningsarbete. Det är ett helt kapitel i brottsbalken som ska göras om. Jag hoppas att vi ska kunna få se en proposition om ett nytt 6 kap. i brottsbalken under hösten. Det är därför vi behandlar de motioner som tar upp detta på det sätt som vi gör. Den andra delen av utredningen rörde människohandel för sexuella ändamål. Det tas också upp i några motioner i betänkandet. Här är beredningen färdig, och regeringen lade för några veckor sedan fram en lagrådsremiss i frågan. När propositionen kommer ska vi naturligtvis ha en särskild debatt om den här i kammaren. Här vill jag bara säga att lagrådsremissen följer utredningens förslag om att inrätta ett särskilt brott när det gäller människohandel för sexuella ändamål med en sträng straffskala. Den lagtekniska lösningen är lite annorlunda mot vad utredningen föreslog, men skillnaden i sak är egentligen bara det att det blir samma straffskala för handel med vuxna som för handel med barn, nämligen fängelse i två till tio år. Vi ser fram emot ett sådant lagförslag senare under våren. Det är också därför som vi behandlar de motioner som rör människohandel på det sätt som vi gör i betänkandet. Fru talman! Ett angränsande ämne som har varit uppe i debatten tidigare under kvällen rör synen på prostitution. Det finns 14 reservationer i det här betänkandet. Den mest uppseendeväckande av dem allihop är den reservation från Kristdemokraterna som går ut på att de kvinnor som hamnat i prostitution ska kastas i fängelse. Det är den faktiska innebörden av att kriminalisera försäljningen av sexuella tjänster med den straffskala som Prostitutionsutredningen föreslog. Den föreslog nämligen böter eller fängelse i upp till sex månader. Det var innebörden av När Ingemar Vänerlöv talar om andra vårdformer är det än så länge bara i fantasins värld. Vänerlöv ska visst inte inrätta något slags traditionella fängelser, som han sade tidigare. Det ska inte vara traditionella fängelser, men någon sorts tvångsanstalter måste det ju röra sig om. I gamla tider satte man de prostituerade på spinnhus. Det kanske är den typen av internering som Kristdemokraterna tänker sig, en gammaldags lagstiftning. Man frågar sig hur man i all världen kan komma på någonting sådant. Det måste hänga ihop med Kristdemokraternas ideologiska och moralistiska hållning. Varken Ingemar Vänerlöv eller Ragnwi Marcelind satt ju med i Sexualbrottsutredningen. Det var nog synd. Där gjorde vi nämligen en stor genomgång av hur diskussionen kring prostitutionen och synen på prostitutionen har förskjutits genom åren. Det är inte så länge sedan all skuld för prostitution lades på den prostituerade. Det var hon som spred könssjukdomar och spräckte äktenskap. Det var hon som skulle jagas och gripas. Det var hon som skulle skuldbeläggas. Det är faktiskt inte alls särskilt länge sedan den här dubbelmoralistiska synen var den förhärskande. I dag har vi en annan syn. I dag ser vi prostitution som en exploatering, ett utnyttjande. Skulden läggs på den som köper sex, på den som utnyttjar och exploaterar. De prostituerade kvinnorna måste få stöd och hjälp av samhället för att komma bort från prostitutionen, men man kan inte tvinga fram en förändring, och man ska inte betrakta dem som brottslingar. Det är viktigt. Det handlar om människosyn. För nästan alla partier i Sveriges riksdag är det en självklarhet att skulden ska läggas på den som köper sex, inte på den som säljer. Den ska läggas på den som exploaterar, inte på den som blir exploaterad. Den ska läggas på den som utnyttjar, inte den som blir utnyttjad. För Kristdemokraterna verkar det vara tvärtom. För dem är inte problemet att det finns män som köper sex, utan att det finns kvinnor som säljer sex. Medan de som i dag döms för köp av sexuella tjänster döms till dagsböter, blir det tydligt i Kristdemokraternas reservation att kvinnorna ska dömas till frihetsberövande straff av fängelsekaraktär. Det är inte nog med att kvinnorna ska dömas, de ska också dömas hårdare än männen om man följer Fru talman! Det stiger en odör av ett unket 1800 tal om Kristdemokraternas reservation, och gudskelov så är de helt ensamma i riksdagen om den synen på prostitution och prostituerade. Fru talman! Slutligen vill jag säga några ord om livstidsstraffet. Det finns en reservation från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet om att avskaffa livstidsstraffet. Jag har stor förståelse för argumenten mot livstidsstraff, men problemet är att vi inte riktigt vet vad vi skulle ersätta det med om vi avskaffade det. Det vet inte reservanterna heller. Jag menar att det faktiskt sitter människor i fängelse i dag som är så farliga att vi inte kan släppa ut dem. Så enkelt är det. Därför är det svårt att tänka sig en annan ordning än att ha dem inlåsta och sedan bedöma från fall till fall och från tid till annan om man kan tidsbegränsa straffet. Sedan är frågan vem som ska göra den prövningen. Det kanske inte är regeringen. Vi har en utredning som tittar på det. Den politiska situationen, fru talman, är intressant. Kristdemokraterna och Folkpartiet vill avskaffa livstidsstraffet. Moderaterna vill använda det mer. Centern har väl ungefär samma syn som vi socialdemokrater. Om ett halvår är det val. Min fråga till Jeppe Johnsson är: Kommer Moderaterna, som väl gör anspråk på att få leda en eventuell borgerlig regering efter valet, att kunna delta i en regering som lägger förslag om att avskaffa livstidsstraffet?

Fru talman! Man blir inte så lite förvånad när man hör Morgan Johansson gå på. Nu får vi höra exempel på klassisk desinformation från socialdemokrater. Jag har i mitt anförande noga poängterat att det inte handlar om att det ska dömas till traditionella fängelsestraff. Jag har talat om att vi vill se ett nytt system med påföljder som är lämpliga i de här fallen. Jag har även sagt att vi inte vill ha någon kriminalisering förrän det finns ett utbyggt system så att de prostituerade som är i behov av det kan få adekvat vård och rehabilitering. Ändå säger Morgan Johansson att vi vill kasta prostituerade i fängelse. Det är makalöst, Morgan Johansson. Morgan Johansson talar om att vara tillbaka i unket 1800-tal. När det gäller debatteknik är Morgan Johansson tillbaka i ett unket socialistiskt årtionde då kommunismen gick på som värst. Då var man mästare i desinformation. Precis det har Morgan Det är faktiskt så att majoriteten står tomhänt. Man har ingen hållbar motivering till varför man avslår vårt yrkande. Majoriteten konstaterar att sexköpslagen och dess tillämpning medför bekymmer, men man tröstar sig med att 1998 års sexualbrottskommitté i alla fall ska föreslå att det straffbara området förtydligas och i viss mån utvidgas. På vilket sätt hjälper det de prostituerade? På vilket sätt kan man då få fast fler sexköpare? Jag håller med om att skulden självklart ska läggas på sexköparna. Men vi menar att det är av omsorg om de prostituerade som vi med lagens hjälp vill kunna rycka dem ur klorna på den organiserade brottsligheten, hallicken som tjänar pengar på dem och ur narkotikaträsket.
Fru talman! Ingemar Vänerlöv har ett problem här. Det han föreslår finns inte i sinnevärlden. Den första raden i Ingemar Vänerlövs motion anknyter till Prostitutionsutredningen. Prostitutionsutredningen föreslår att den som säljer sex ska få böter eller fängelse i upp till sex månader. Det är vad Prostitutionsutredningen föreslår, och det är också det som Kristdemokraterna har gått ut med. Ingemar Vänerlöv säger att vi ska sätta dem i fängelse, men det ska inte vara sådana fängelser som vi har i dag, utan det ska vara någon annan sorts tvångsanstalter. Inspärrning är det i vilket fall som helst fråga om, vilken förskönande omskrivning Ingemar Vänerlöv än vill använda sig av. Det är helt fel väg att gå på problemet. Man måste naturligtvis försöka gå på dem som köper sex och göra klart att det är på dem vi anser att skulden ska ligga. Vi ska naturligtvis gå på dem som är hallickar och dem som är människohandlare. Det rullades upp en stor människohandelshärva för något år sedan. Av helt samvetslösa människohandlare lurades flickor från Östeuropa till Sverige. De fick sedan arbeta som prostituerade i Sverige. Har Ingemar Vänerlöv tänkt på att hans lagstiftning skulle innebära att vi först skulle försöka förmå flickorna att vittna mot sina hallickar, människohandlarna, sedan skulle vi rannsaka dem som lurats hit, ställa dem inför rätta och sätta dem i fängelse. Har Ingemar Vänerlöv tänkt på den konsekvensen av den lagstiftning som han föreslår?
Fru talman! När vi nämnde Prostitutionsutredningen handlade det om att den kom fram till att all sexhandel skulle vara kriminaliserad. Vi vill utveckla systemet. Vi inser att de prostituerade kan bli hjälpta om man med lagens hjälp kan rycka dem ur prostitutionsträsket. Det kan inte Morgan Johansson med de metoder han förespråkar. Jag kan hålla med om att sociala insatser behövs. Kan man få prostituerade att söka hjälp och av egen kraft förmås att komma ifrån sin förnedring är det utmärkt, men det räcker inte. Vårt förslag är en komplettering för att hjälpa dessa människor. Jag skulle inte säga så mycket om Morgan Johansson och majoriteten t.ex. hade ett förslag om att utveckla sexköpslagen och hade föreslagit att man försökte få männen att ändra sig genom det som man har i England, och som jag hörde om på radio för inte så länge sedan, där man väljer att döma sexköpare till s.k. John-John-schools - man skulle kunna översätta det med penisskolor. Där får de behandling och de får bl.a. lära sig att om man köper ett samlag är det som att onanera i någon annans kropp. Det upplever kvinnan egentligen inte lustfyllt, osv. Men ni står här tomhänta. Ni har inga åtgärder alls att föreslå. Vad som händer är att dessa män får böter. Man går med på strafföreläggandet. Man får böter, och sedan händer ingenting mer. Man får ingen behandling, ingen terapi eller någonting. Om ni åtminstone hade föreslagit något sådant. Ni hoppas bara på att en viss marginell ändring i lagstiftningen ska leda till någonting. Vi tar vårt ansvar och visar omsorg om de prostituerade med vårt förslag, som leder till att de kan ryckas ur klorna på dem som håller dem fast i prostitutionsträsket. De klarar det inte av egen kraft.
Fru talman! Ingemar Vänerlöv sitter fast i sitt eget förslag. Dessutom börjar han slira utanför ämnet. Det är klart att vi ska göra insatser mot de män som köper sex, men det är inte det som vi diskuterar här och nu. Det som vi diskuterar är om det bästa sättet att komma till rätta med prostitutionen är att inrätta något slags tvångsanstalter där de prostituerade ska spärras in under viss tid. Tror Kristdemokraterna verkligen att det inte kommer att leda till problem? Jag tror att det är helt fel sätt att gå till väga. Jag tror att man måste erbjuda de prostituerade möjligheter att ta sig ur prostitution på andra sätt. Man måste se till att det finns jobb, man kan bekämpa narkotikamissbruk och erbjuda bättre förutsättningar för att komma ur missbruket. Detta måste bygga på frivillighetens grund, inte på en tvångsmässig rättsstruktur. Den är avsedd för att döma kriminella, dem som begår brottsliga handlingar. Stämplar vi försäljning av sexuella tjänster så, handlar det om införande av något slags tvång. Ingemar Vänerlöv får nog gå tillbaka till sin kammare och fundera lite över det här. Jag noterar att det tidigare har rört sig om en kommittémotion medan det nu kommit en enskild motion. Det skulle inte förvåna mig om det varit en konflikt bland kristdemokraterna. Kanske slipper vi under nästa år och under nästa mandatperiod se både en sådan här motion och en sådan här reservation. Då kommer Kristdemokraterna kanske på lite bättre tankar.
Fru talman! Svaret på Morgans fråga är ja. Samtidigt noterar jag att reservation 5 är undertecknad av Vänstern, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet, partier som Morgan Johansson gärna samarbetar med. Jag har en fråga till Morgan. Grov misshandel har en straffskala från 1 till 10 år. År 1998 dömdes 448 och 5 år. En enda av dem som dömdes för grov misshandel fick ett fängelsestraff om över 5 år. Är Morgan Johansson nöjd med hur straffskalan för grov misshandel tillämpas?
Fru talman! Den fråga som jag ställde var: Kommer ni att kunna delta i en regering som lägger fram ett förslag om att avveckla livstidsstraffet? Jeppe Johnsson nickar. Det kommer ni alltså att göra. Det är alltså kanske mycket möjligt att en borgerlig regering kommer att lägga fram ett sådant förslag. Jag tror att det är en nyttig information för väljarna. Då återstår naturligtvis frågan vad ni ska sätta in i stället. Blir det väldigt långa tidsbestämda straff? Jeppe Johnsson har kanske en fundering också om detta, nu när han ändå är inne på frågan och måhända förbereder sig för detta. Vad gäller grov misshandel består den statistik som Jeppe Johnsson har redovisat av enskilda domar, men det förslag som ni går fram med avser tredje gången som man blir dömd för grov misshandel. Hur många av de här brottslingarna blev dömda för tredje gången för grov misshandel? Har Jeppe Johnsson tittat på det? Jag tror inte att han har gjort det, och jag tror inte att han har någon uppfattning om detta. När en domstol framför sig har en person som för tredje gången döms för grov misshandel har det såvitt jag förstår varit fråga om användning av knivar, basebollträn e.d., alltså väldigt grova brott. Tredje gången en sådan person ställs inför rätta kommer det att utdömas ett väldigt högt fängelsestraff redan som det är i dag; det är jag nästan helt säker på. Problemet för Jeppe Johnsson är att han helt och hållet bryter med den struktur som vi i dag har och som bygger på olika straffskärpningsgrunder men också på strafflindringsgrunder. Vi måste se på varje brott och varje situation för sig. Vi måste titta på brottets grovhet och på vem offret har varit. Vi måste också se till om det finns rasistiska motiv i botten och till om det är återfall i brott. Detta är grunder för att skärpa straffen. Det finns också grunder för att lindra straffen. Det kan vara gärningsmannens ålder, och det kan också vara själva situationen, kanske en självförsvarssituation. Man måste ha helhetsbilden framför sig när man bedömer ett brott, men den upphäver Jeppe Johnsson genom sitt förslag. Därför är det inte särskilt bra.
Fru talman! Jag kanske missuppfattade Morgans fråga. Jag uppfattade att den gällde om vi kunde samarbeta med partier som vill avskaffa livstidsstraffet. Jag uppfattade den inte så att en kommande borgerlig regering skulle lägga fram ett förslag om att avskaffa livstidsstraffet. Det skulle vi i varje fall inte kunna få med oss Socialdemokraterna på eftersom ni och vi i dag har samma hållning. När det gäller domarna för grov misshandel har jag inte spekulerat i att de 448 skulle vara dömda för tredje gången. Jag utgår från att de kanske har dömts för första gången. Men jag tycker att det är ganska märkligt att bara 1 av de 448 har fått ett straff på över 5 år. Jag tror faktiskt att just misshandelsbrotten om några är så grova att en straffskala om 1 till 10 år faktiskt borde utnyttjas lite mer. Man kan annars fråga sig varför vi har den här straffskalan. Jag kan till Morgan bolla över också en annan fråga som jag tycker är ganska relevant. Morgan har talat engagerat om brott bl.a. mot kvinnor, något som både Morgan Johansson och jag ser oerhört allvarligt på. Anser Morgan Johansson att det är tillfredsställande att lagstiftningen medger att en man som misshandlat en närstående kvinna kan dömas till villkorlig dom och samhällstjänst?
Fru talman! Problemet för Jeppe Johnsson är att hans statistik inte underbygger hans förslag. Statistiken utgår bara från enskilda domar och säger inget om det är fråga om tredjefall. Det är därför svårt att använda denna statistik som ett argument för hans förslag. Min utgångspunkt är att allt måste vägas in i varje dom. Varje situation måste ses för sig, och det finns vissa straffskärpningsgrunder och vissa strafflindringsgrunder i straffrätten. Om man som Jeppe Johnsson bara har en enda straffskärpningsgrund, som egentligen upphäver alla de andra och gör dem meningslösa, blir hela systemet förryckt. I ett misshandelsfall skulle man tredje gången kanske döma helt annorlunda om man inte tvingades följa en stelbent regel som skulle leda till maxstraff. Har Jeppe Johnsson funderat över att det här kanske i själva verket skulle motverka sitt syfte? Domstolarna skulle kanske börja döma lindrigare vid första och andragångsbrott för att sedan kunna döma hårdare vid tredjefallsbrott. Jag tycker för min del att det räcker att det kan dömas till livstids fängelse också för det första mordet. Man behöver inte vänta till det tredje mordet. Därför måste varje situation bedömas för sig. Detta gäller också vid misshandelsbrott mot kvinnor. Varje situation måste bedömas för sig i enlighet med de regler som vi har.
Fru talman! Också Morgon Johansson spekulerar väldigt mycket här. Jag tycker att det är konstigt att bara 1 av 448 som döms för grov misshandel får över 5 års fängelse, även om det bara skulle vara fråga om första gången. Så mycket grov misshandel förekommer det nog. Att spekulera över att domstolen vid maxstraff för tredjefall skulle snegla på om det bara är första gången som någon begår grov misshandel tycker jag är att gå lite för långt, Morgan Johansson. Det vore väl bättre om Morgan Johansson vågade ha en åsikt i den här frågan. Jag noterar vidare att Morgan Johansson tycker att det är helt okej att man får samhällstjänst när man slår sin fru, sin närstående, sin sambo eller någon annan kvinna.
Fru talman! Vi kan hålla på hela kvällen med detta. Jag har egentligen inget ytterligare att säga. Det vore inte så dumt om Jeppe Johnsson funderade lite på det jag sade om hur domstolarna skulle reagera inför hans stelbenta regel. Gör han det tror jag nog att han kommer till samma slutsats som jag. Det kan i alla fall inte uteslutas att det faktiskt skulle bli följden. Jag tycker att det är mycket bättre. Det är också ett problem att alla andra straffskärpningsgrunder upphävs. Vi vill ha hårdare straff för brott med rasistiska motiv, t.ex. Vi vill också ha hårdare straff när det gäller sexualbrott mot barn. Ju yngre barnen är desto strängare ska man se på brottet. Om man bara går fram med återfallsresonemanget är problemet att allt annat blir oviktigare och sjunker undan. Återfallsfaktorn är viktig, men så viktig att den ska få ta över allt annat är den inte. Därför blir den regeln alldeles för stelbent, och därför tycker jag inte att det är något särskilt bra förslag.

Fru talman! Jag skulle också vilja yttra mig angående Kristdemokraternas förslag att kriminalisera de prostituerade. Jag tycker att det är särskilt bedrövligt att vi behandlar förslaget dagen före internationella kvinnodagen den 8 mars. Vi har med rätta kriminaliserat dem som köper prostituerade och som därmed utnyttjar kvinnorna, men nu vill Kristdemokraterna ta steget att kriminalisera offret i handeln. Vi har en förövare. Vi har ett offer. Nu ska offret också kriminaliseras. Dessa kvinnor är inte vilka kvinnor som helst. De befinner sig redan längst ned på samhällsstegen ekonomiskt, socialt och i de flesta avseenden. Ofta har de varit utsatta för sexuella övergrepp systematiskt både i barndom och vuxen ålder. De är framför allt ofta drogberoende. De är alltså offer i dubbel bemärkelse. När de sedan utnyttjas sexuellt mot betalning sjunker de än djupare. Nu kommer dråpslaget att det de gör ska kriminaliseras. När det handlar om människosyn vill jag instämma med tidigare talare. Detta är helt främmande för mig. Men även när det gäller de positiva resultat som har uppnåtts av polisen genom den nya lagen, där torskarna kriminaliseras, skulle det vara mycket allvarligt. De positiva resultaten kommer då att försvinna. Det mest positiva resultat man kan se är det nya förtroende som har byggts upp mellan polisen och de prostituerade. Dessa kvinnor behöver inte vara rädda för att vittna, utan de kan berätta om den misshandel, de våldtäkter och de hot de utsätts för från de män som köper deras kroppar. Om deras egna handlingar - prostitutionen - kriminaliseras kommer de givetvis inte att våga vittna. Dessa kvinnor har dessutom väldigt svårt att lita på människor - speciellt män. Samarbetet med polisen bygger på kontakter baserade på förtroende. Kvinnorna har lärt känna poliserna och litar på dem. De vittnar t.o.m. om det sexuella köpet och kan därmed hjälpa till att fälla männen för den brottsliga handlingen. Andra positiva resultat i Malmö, t.ex., är att minderåriga inte längre går på gatan. Den icke drogrelaterade prostitutionen är utraderad. Ett speciellt samarbete mellan polis, socialtjänst och sjukvård har startats - den s.k. Malmömodellen, som nu är i fara. Förtroendet raseras total om man kriminaliserar de prostituerade. När det gäller drogbehandling är det självklart att man har mycket större chanser att motivera kvinnorna om man har kontakter med dem hela tiden - kontakter baserade på förtroende. Det avbryts om man kriminaliserar de prostituerade. Jag kan inte nog understryka vikten av att behålla det system vi har i dag, där vi kriminaliserar dem som är förövare och inte dem som är offer. Det fördes fram argument om att lagen skulle vara tandlös. Om man tycker det borde man anse att lagen blir än mer tandlös när kvinnorna inte längre vågar vittna. Det bli naturligtvis än mer svårbevisat när kvinnorna inte talar om vad de har utsatts för. Morgan Johansson var inne på trafficking tidigare. Här har vi verkligen utsatta kvinnor som inte har en enda chans. Polisen säger själv att det är tack vare den nya lagen som man har kunnat sätta fast ligorna. Allt talar för att man ska behålla nuvarande form.
Fru talman! Egentligen har jag ingen större lust att förlänga debatten, för det jag har att säga har redan sagts. Men jag skulle ändå vilja säga att vi kristdemokrater självklart också är för att prostituerade söker hjälp och kommer ifrån sin förnedrande situation på frivillighetens väg. Vårt förslag, som jag har nämnt tidigare, kom till därför att enda räddningen i de fall där detta inte går - där kvinnor eller kanske t.o.m. män av egen kraft inte har förmåga att slita sig loss ur de band som håller fast dem i prostitutionsträsket - kan vara att med hjälp av lagen bli ryckt loss ur eländet. Det har sagts från olika håll att de prostituerade egentligen inte vill vara prostituerade. Alla mår väldigt dåligt. Därav följer att de egentligen vill ut ur sin situation. Då kan man fråga sig varför de är kvar. Jo, det beror på att de har så väldigt svårt att komma loss av egen kraft. Vi har ett förslag som går ut på att de med lagens hjälp ska kunna ryckas loss. De ska då inte dömas till vanliga fängelsestraff. Vi vill, som jag har nämnt tidigare, ha ett särskilt system med påföljder lämpade för just dessa fall. På samma sätt ska det finnas särskilda ändamålsenliga inrättningar där de ska få vård och rehabilitering, så att de kan bli upprättade som människor. Det är det vårt förslag går ut på. Det som sades tidigare om förslaget var desinformation. Jag skulle egentligen inte kommentera det inlägget, för det är ovärdigt att sänka sig till den låga debattnivå som Morgan Johansson försökte anslå.
Fru talman! Jag tror att Ingemar Vänerlöv tänker fel. Det är redan i dag förbjudet att vara hallick, och koppleri är förbjudet. Kvinnorna kan alltså anmäla sin hallick och därmed komma ur greppet. Men vilken motivation har kvinnan för att anmäla hallicken om man kriminaliserar henne? Då blir hon ju själv anmäld. Jag tror att den viktigaste orsaken till prostitution är droger, framför allt när vi talar om gatuprostitutionen. Droger är extremt beroendeframkallande. Inte ens motiverade människor kommer alltid ur sitt drogberoende när de får behandling. Jag tror att det vore lika huvudlöst att tvångsbehandla dessa kvinnor som att tvångsbehandla alla rökare i landet och tro att de ska sluta röka för att de tvångsbehandlas. Det fungerar inte så. Det måste vara motiverade människor. Frivilligheten måste vara grunden - annars finns det ingen chans att de kan hålla sig drogfria när de kommer ut ur behandlingen. Det som polisen, socialtjänst och sjukvård i dag anser vara det största problemet är inte att det inte finns möjlighet att tvinga dessa kvinnor. Det är att man inte snabbare kan ta in dem för behandling. Det kan dröja flera veckor från det att en motiverad kvinna söker hjälp till det att hon verkligen kommer i behandling. Under den tiden riskerar hon att falla tillbaka i sitt missbruk. Det är i så fall där man borde gå in med åtgärder; man borde se till att alla motiverade får behandling.
Fru talman! Det är nog sant som Hillevi Larsson säger. Koppleri har ju länge varit förbjudet, och hallickverksamheten är självklart förbjuden. Men varför anmäler då inte prostituerade hallickarna? Jo, det beror på att de är hotade och på att de inte vågar. De är livrädda, helt enkelt. Det är mycket därför de är kvar i sitt elände. Med vårt förslag finns det som sagt möjligheter att rycka loss dem ur detta.
Fru talman! Jag ifrågasätter verkligen att de blir mindre livrädda om de utöver att bli förföljda av hallickar för att de anmäler dem till råga på allt själva straffas för att deras egen prostitution kommer i dagen. Det går inte riktigt ihop för mig. Jag skulle vilja tala vidare om männen. Ingemar Vänerlöv tog upp det tidigare under debatten. Det finns i dag ett projekt i Göteborg, där männen kan få behandling. Detta ska vi naturligtvis fortsätta med. Men det har ingenting att göra med den diskussion som vi har i dag. Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp vad Bibeln säger angående de s.k. tempelhororna. Det var belagt med dödsstraff att vara tempelhora. De skulle stenas till döds. När man förde fram Maria Magdalena till Jesus och redovisade denna lag sade Jesus att den som var utan skuld skulle kasta första stenen på henne. Det var ingen som kastade första stenen, utan alla vände sig om och gick sin väg. Nu frågar jag: Vill Kristdemokraterna verkligen nu i modern tid kasta den första stenen på dessa redan förnedrade, svaga, kränkta och utsatta kvinnor? Jag hoppas verkligen inte det.

Fru talman! Jag vill bara helt kort säga att ni socialdemokrater lämnar dessa i sticket som inte av egen kraft kan, orkar och vågar söka det stöd och den hjälp som i dag finns. Det är alldeles utmärkt med de företeelser som Christina Nenes tar upp. Det tycker vi kristdemokrater också är bra. Men sedan finns det också kvinnor som är så bundna i sitt elände att de inte vågar eller kan ta sig loss. Dem har Socialdemokraterna tyvärr inga åtgärder för. Med vårt förslag däremot kan de också få hjälp.

Fru talman! Ja, men hur hjälper ni dem som av rädsla inte vågar ta emot hjälp, inte vågar bli hjälpta?

Fru talman! Låt mig inledningsvis säga att jag beklagar att utskottsmajoriteten valt att överlåta till regeringen att avgöra om det behövs en lagstiftning om franchising eller inte. I den här församlingen borde det vara onödigt - men jag gör det ändå - att upplysa om att det faktiskt är vi som är den lagstiftande församlingen. Utskottsmajoriteten glider runt som en tvål i badkaret genom att säga att det är viktigt att regeringen ska ha beredskap för att överväga lagstiftning. Men har ni ingen egen uppfattning i den här frågan? Tycker ni att det behövs en lagstiftning? Säg det då! Tycker ni inte att det behövs en lagstiftning? Säg det! Men ni säger ingenting utan överlåter bara detta till regeringen att avgöra. Jag måste säga att jag är särskilt besviken på Socialdemokraterna, som har valt att huka sig för Föreningen Svenskt Näringsliv och Svenska Handelskammareförbundet som inte vill ha någon lagstiftning. Att däremot LO, Företagarnas Riksorganisation, 1 100 bilhandelsföretag, anser att det behövs en lagstiftning bryr man sig inte om. Det tycker jag visar väldigt tydligt att Socialdemokraterna struntar i småföretagarna. Samma sak gäller Kristdemokraternas motion med krav på en översyn av domstolarnas möjligheter att jämka oskäliga avtalsvillkor mellan näringsidkarna. Det finns ingen insikt, varken hos Socialdemokraterna eller hos Moderaterna, om de små företagens specifika problem. Sett i ljuset av att franchising är en företagsform som ökat enormt under hela 90-talet och att USA, Kanada, Australien, Spanien och Frankrike har valt att lagstifta kan jag bara inte fatta att Socialdemokraterna har valt att vänta och se. Jag tycker att det är bedrövligt och ett stort svek mot i första hand alla franchisetagare. Fru talman! Det är inte fullt ett år sedan utskottet senast debatterade franchising. Därför tänker jag inte enbart för protokollets skull säga någonting mer än att jag yrkar bifall till reservation 1 men naturligtvis står bakom även reservation 2, som jag utgår från att utskottets vice ordförande Rolf Åbjörnsson kommer att tala om.

Fru talman! Jag trodde inte att jag skulle stå här i talarstolen och helt instämma i det en vänsterpartist framhållit. Men Tanja Linderborgs inlägg är alldeles lysande. Det är en gåta att man hamnar i en sådan här situation när det gäller småföretagarfrågor. Vi är alla i olika sammanhang överens om att vi måste gynna de små företagen. Sedan kommer det till konkreta åtgärder och då glider man undan. Om vi tar vår motion som exempel ser vi att den är väldigt enkel. Den inskränker sig till enbart jämkning av skiljeavtal, ett problem för småföretagen efter att Högsta domstolen så att säga har dömt på ett sådant sätt att rättsväsendet i dag konstaterar att man i princip inte kan få jämkning näringsidkare emellan. Småföretagarnas organisationer har vittnat om att detta är ett problem. Då borde det egentligen vara ganska enkelt för kammaren att åtminstone begära fram en utredning om detta och en justering av lagstiftningen. Förra året var borgerligheten överens om detta, och Vänsterpartiet häcklade förslaget för att de tyckte så men biföll ändå inte reservationen. I år tillstyrker Vänsterpartiet reservationen, men övriga borgerliga partier duckar. Man undrar ju vad det här är för församling egentligen. Det är en liten fråga, och det kan väl hända lite vad som helst. Vi kanske kan skylla oss själva också därför att vi har hanterat den på ett klumpigt sätt. Hur som helst är det ett vinglande fram och tillbaka i en ganska enkel fråga som är anmärkningsvärt. Franchising kan jag mer förstå är känsligt. Det är en stor fråga. Det är en genomgripande historia. Där kanske man inte kan förvänta sig så stor politisk kraft med hänsyn till den oheliga alliansen mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gäller att skapa regler för näringslivet. Om näringslivet i någon form är emot är också socialdemokratin emot. Det kan man efter åtta år här förutsäga med allra största säkerhet. Det finns egentligen ingen här i kammaren som driver småföretagarfrågor. Där finns ett lagvakuum och även ett bekymmer ute på fältet. Det är synd att vi har hamnat i den här sitsen, men så är det. Jag avrundar här med att yrka bifall till reservation 2 under punkt 2.

Fru talman! I lagutskottets betänkande nr 12 behandlar vi motioner angående franchising och avtalsvillkor mellan näringsidkare. Jag vill redan nu yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna. Franchising är ju en form av samverkan mellan två näringsidkare, givare och tagare. Franchising utmärks av ett gemensamt uppträdande utåt från givarens och tagarens sida. Franchisetagarens verksamhet bedrivs dock i eget namn och för egen räkning. Fru talman! Motioner angående franchising har behandlats, som vi har hört tidigare, vid åtskilliga tillfällen här i kammaren sedan början av 1980-talet. Lagutskottet har till årets behandling begärt in yttranden över de aktuella motionerna från ett flertal remissinstanser. Resultatet var inte entydigt utan gav svar som pekar åt olika håll. Vidare har Justitiedepartementet genomfört en hearing där intressenter fick framföra sina synpunkter och där även lagutskottet fick möjlighet att närvara. Hearingen klargjorde att frågeställningarna är komplexa och inte alldeles enkla att avgränsa. Vi framhåller vikten av att regeringen har en beredskap för att överväga lagstiftning och att frågan hanteras på ett sätt som står i överensstämmelse med den internationella utvecklingen. Därför är det lämpligt att regeringen så snart det internationella arbetet är klart prövar frågan om lagstiftning. Utskottet utgår från att regeringen beaktar vad remissinstanserna har anfört. Frågan om avtalsvillkor mellan näringsidkare bör behandlas i samband med överväganden om lagstiftning rörande franchising. Som jag tidigare nämnde hör dessa saker samman och bör därvidlag hanteras gemensamt. Till Tanja Linderborg vill jag säga att vi har en egen uppfattning. Som vi tidigare har konstaterat, bl.a. vid hearingen, är de här frågorna mycket komplexa. Det är ingen som överger LO:s uppfattning eller någon annans uppfattning heller. Men frågan kan inte bara avgränsas till franchising. Det är en samverkansform. Det finns fler. Det handlar också om att kunna ta in frågan om medbestämmandelagen och anställningstrygghet. Det handlar också om det Rolf Åbjörnsson pekar på i sin motion, avtalsvillkoren. Men först och främst bör vi avsluta det internationella arbetet för att sedan fånga upp frågan i en större helhet. Det kanske är det som är skillnaden mellan oss socialdemokrater och den oheliga alliansen mellan Kristdemokraterna och Vänsterpartiet i den här frågan. Vi ser till helheten medan ni ser till detaljerna.

Fru talman! Jag fick uppriktigt sagt inte något svar på min fråga. Vill ni ha lagstiftning eller vill ni inte ha någon lagstiftning? Fortfarande hänger det i luften om ni ska överlåta åt regeringen att bestämma om det ska vara lagstiftning eller inte. Det internationella arbetet är ju mer eller mindre klart. Det som Raimo Pärssinen tar upp tycker jag också är intressant. Jag har utgått från att man ska titta på det som Rolf Åbjörnsson tar upp i sin motion och som återfinns i den reservation som jag har tillsammans med Rolf Åbjörnsson. Det är ju självklart att man tar det i paket. Vore det då inte klädsamt av Socialdemokraterna att göra den beställningen av regeringen här och nu? Vi voterar i och för sig om ärendet i nästa vecka, så det finns möjlighet att ändra sig på den punkten.
Fru talman! Lagstiftning eller inte är ett övervägande som kommer att göras senare. Men som jag sade tidigare är frågan mycket komplex. Det kommer också att krävas principiella överväganden. Det är precis som LO skriver i sitt remissyttrande: Detta kräver mer analys. Att nu ganska raskt begära en lagstiftning utan att den fullständiga analysen är gjord är inte främjande för en bra lagstiftning. Men det är mycket möjligt, Tanja Linderborg, att det blir en lagstiftning framöver. Men det är ett övervägande som ligger framför oss i tid sett.
Fru talman! Jag undrar fortfarande vem det är som ska göra överväganden. Jag uppfattar ändå att Raimo Pärssinen säger att det är regeringen som ska göra överväganden. Jag har inte hört att Raimo Pärssinen överväger om det ska vara lagstiftning eller inte. Det handlar faktiskt inte om att här och nu lagstifta. Självklart ska detta föregås av en utredning. Det är det jag menar att vi ska bestämma nu. Sedan jag kom in i riksdagen 1994 har vi varje år haft detta ärende uppe. Varje år får vi svaret: Vi ska vänta på det internationella arbetet. Vi ska överväga om vi ska ha lagstiftning eller inte. Nu tycker jag att vi på något sätt har gått till botten med det här ärendet. Vi har varit uppe i Umeå och lyssnat på företrädare som kräver lagstiftning. Vi har varit på departementet. Vi har haft motionerna ute på remiss. Det är så många tunga remissinstanser som vill att det ska lagstiftas. Men det är klart att det måste göras en utredning innan. Men ska vi vänta tills Raimo Pärssinen eller regeringen överväger detta kan det gå tio år till. Utvecklingen går förbi, alla andra länder lagstiftar och vi bara sitter och väntar och ser. Nej, jag tycker inte att det är bra.
Fru talman! Nu vet jag inte riktigt vad Tanja Linderborg stöder sig på när hon säger att alla andra länder kommer att lagstifta. Det är väl ett antagande hon gör. Däremot kan vi inte kräva lagstiftning som i sådana fall enbart handlar om franchising. Som jag sade tidigare är det en samverkansform. Tanja Linderborg var själv med på den hearing där vi hörde att branschföreträdare sade att franchising är en samverkansform, men om det kommer lagstiftning som försöker begränsa detta kan det uppstå nya samverkansformer. Det är därför jag och utskottsmajoriteten menar att vi måste se principiellt på helheten. Det handlar både om dem som har franchiseavtal och om avtalsförhållanden mellan mindre och större företag men även också om på vilket sätt vi i sådana fall skulle kunna stärka inflytandet för de anställda i företagen.
Fru talman! Det är naturligtvis utomordentligt bra att säga att vi ser till helheten och ni ser till detaljerna. Men detaljerna kan vara väl så viktiga för den enskilde. Om jämkning av skiljeavtal, som i och för sig är en ganska enkel fråga, kopplas ihop med franchising och en allmän översyn, är det bäddat för att vänta hur länge som helst. Det skulle kunna gå att ta ut jämkning av skiljeavtalen. Det är i och för sig en angelägen reform som inte alls är komplex. Remissinstanserna säger klart och tydligt att skiljeavtalen bör ses över. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva att ha både småföretagarorganisationerna och LO entydigt bakom ryggen, men så är det. Jag förstår inte riktigt hur man kan glida ur problemet.
Fru talman! LO vill att detta ska analyseras ytterligare. Det är svårt att avgränsa problemet. Remissutfallet var inte så entydigt, Rolf Åbjörnsson, när det gäller avtalsvillkoren mellan näringsidkare. Där var resultatet spretande. Vi får inte heller, precis som NUTEK har sagt, sätta in begränsande regler som på något sätt skulle kunna försvåra för företagsamheten utan att ha gjort en principiell analys av det hela. Det har konstaterats att för en stor majoritet fungerar franchiseavtalen väl och underlättar företagsamheten.
Fru talman! Jag vill inte koppla ihop det här med franchising. I fråga om oskäliga avtalsvillkor framgår det att Företagarnas Riksorganisation anser att "en utredning bör tillsättas för att se över behovet av att jämka oskäliga villkor". LO säger att "möjligheten att jämka oskäliga avtalsvillkor mellan näringsidkare" bör därför ses över, etc. Det sägs rätt upp och ned, rakt av, av hela gänget att det inte är några problem. Man vill att det här ska ses över. Det är inte kopplat till franchising.
Fru talman! Det handlar trots allt om en helhet, Rolf Åbjörnsson. Remissinstanserna säger klart och tydligt att det inte finns ett så stort behov av att ändra lagstiftningen just på den punkten. § 36 i avtalslagen ger möjligheter att jämka mellan näringsidkare. Jag tycker fortfarande att vi måste se till helheten för att främja ett starkt, väl fungerande och effektivt näringsliv.

Fru talman! I detta betänkande är Moderata samlingspartiet ense med majoriteten om att samtliga där behandlade motioner bör avslås. Jag vill ändå framföra några kortfattade reflexioner om hur vi ser på dessa frågor. De aktuella motionerna har av utskottet blivit föremål för en omfattande remissbehandling. Remissyttrandena, som i sin helhet fogats till betänkandet som bil. 2, är en intressant läsning. Av yttrandet från Svenska Franchiseföreningen framgår t.ex. att flertalet av motionerna synes vara resultatet av en ovanligt framgångsrik lobbying från en enda person. Svenskt Näringsliv m.fl. framgår bl.a. följande. Sverige är ett av världens franchisetätaste länder. Franchising har haft stor betydelse för tillväxten i vårt land. Motionärernas syn på franchisetagaren som den svagare parten som är i behov av skyddsregler på samma sätt som en arbetstagare eller hyrestagare bygger på en felsyn. Franchisetagaren är inte anställd utan har själv valt att vara företagare. Allt företagande innefattar chansen att lyckas och risken att misslyckas. Där citeras en utredning som visar att franchisetagaren rentav kan ha en starkare ställning än andra företagare. Andelen konkurser under ett bolags tre första år är nämligen inom franchising 5 % jämfört med 30 % inom nyföretagande i allmänhet. Befintlig lagstiftning och av branschen upprättade regler och självsanerande organ erbjuder tillräckligt skydd för franchisetagare. Så långt remissyttrandena. Moderata samlingspartiet instämmer i dessa bedömningar. Vi anser, i likhet med de flesta remissinstanser, att inga sådana missförhållanden på franchiseområdet har påvisats som skulle motivera det ingrepp i avtalsfriheten som motionärerna efterlyser. Lagreglering skulle verka direkt hämmande på utvecklingen av franchising och orsaka ökade kostnader för företagen och för konsumenterna. Om en lagreglering över huvud taget ska aktualiseras är detta ingenting som Sverige ensidigt kan eller bör införa. Vi bör, som utskottsmajoriteten anför, avvakta arbetet inom Unidroit. Tanja Linderborg efterlyser klara verba. För Moderata samlingspartiets räkning kan jag meddela att vi inte anser att det behövs någon lagstiftning. Tanja Linderborg lade ned ett stort engagemang i att förklara att det behövs en lagstiftning, men hon nämnde inte med ett enda ord varför. Vad gäller avtalsvillkor mellan näringsidkare gäller ju enligt 36 § avtalslagen att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. I fråga om skiljeklausuler i avtal mellan näringsidkare som är jämställda bör enligt förarbetena jämkning som regel inte förekomma. I rättsfallet NJA 1992 s. 290 säger emellertid Högsta domstolen att en jämkning ändå kan vara påkallad om t.ex. avtalet har likhet med ett anställningsförhållande eller då en resurssvag franchisetagare behöver samma skydd som en konsument mot kostnadsriskerna med ett skiljeavtal.

Flera av de andra remissinstanserna uttrycker sig på ungefär samma sätt. Det faktum att stora företag i allmänhet har större finansiella muskler än småföretagen är ett generellt problem och inte specifikt för franchising. Därför bör vi också nöja oss med avtalslagens generella regelsystem. Avtalsfriheten är en av företagandets viktigaste principer, och för att inskränkningar i denna ska accepteras måste det föreligga ett klart dokumenterat behov. Vi moderater har inte övertygats om att det finns något sådant behov och ansluter oss därför till utskottets bedömning och förslag.

Fru talman! Jag vill bara informera Christel Anderberg om att anledningen till att jag inte tar upp kammarens tid med att tala om varför jag tycker att det behövs en lagstiftning är att vi har debatterat det så många gånger i denna kammare. Det är bara utskottets ledamöter som sitter här, och jag utgick från att detta var bekant för dem alla, särskilt som vi hade den här debatten för mindre än ett år sedan. Det går att gå tillbaka till protokollet och se varför jag tycker att det behövs en lagstiftning. I den motion som jag har väckt pekar jag just på att franchising är en utmärkt företagsform och att den lagstiftning som jag tycker ska till, som ska föregås av en utredning, inte på något sätt ska gå i riktning mot att man hämmar denna företagsform. Jag kan ta exempel från USA och Australien, där utskottet har varit, där man har en lagstiftning som på intet sätt har hämmat utvecklingen. Det handlar inte om det, utan om att man ska kunna stävja de oseriösa franchisegivare som faktiskt finns. Jag tycker att det är lite vulgärt av en av dem som jag trodde var seriösa remissinstanser raljerar över att det har förekommit en framgångsrik lobbying av en enda person. Detta är inte sant. Nu får jag detta till protokollet. Jag hade inte tänkt kommentera det, för jag tyckte att det var väldigt vulgärt av en seriös remissinstans att säga så till utskottet.
Fru talman! Jag hoppas innerligt, Tanja Linderborg, att vi för den här debatten inte bara inom utskottsfamiljen utan att det som här framförs är avsett att nå en större krets av intressenter. Jag har fortfarande inte blivit övertygad om att det förekommer ett sådant missbruk som Tanja Linderborg hävdar. Många av de tunga remissinstanserna här säger att om man går in och detaljreglerar just på det här specifika området kommer det att få precis en sådan hämmande effekt som inte heller Tanja Linderborg vill ha. Det finns möjligheter, enligt gällande lagstiftning, att komma till rätta med eventuellt missbruk, dels genom att man tillämpar 36 § avtalslagen, dels genom att man vänder sig till Svenska Franchiseföreningens etiska nämnd. Man behöver inte ens vara medlem i nämnden för att få tillgång till dess expertis. Nämndens utslag är bindande för den som är medlem i nämnden. Enligt vad den gängse meningen tycks vara har det här haft precis den självsanerande effekt som vi kan kräva.
Fru talman! Det är väl bra att nämndens utslag är bindande, men det finns ju inga som helst sanktionsinstrument mot de företag som beter sig väldigt illa som utskottet har varit i kontakt med. Jag har inte påstått att detta förekommer i någon stor omfattning. Det går bra att gå till snabbprotokollet i morgon och se att jag inte har sagt det. Däremot har jag sagt att det finns oseriösa franchisegivare. Det står jag för, för jag vet att det är på det sättet. Återigen detta att det skulle ha en hämmande effekt: Hur kan det komma sig att lagstiftningen i vare sig USA, Kanada eller Australien inte har haft en hämmande effekt på utvecklingen av franchiseföretag? Det är möjligt att Christel Anderberg har siffror som jag inte känner till, och det kunde i så fall vara intressant att få ta del av dem. Då får jag överväga om jag ska ändra mig. Men hitintills finns det ingenting som skulle kunna få mig att inte tycka att vi kan behöva en lagreglering som inte handlar om att snäva in någonting men däremot handlar om att få ett mer tydligt regelverk för dem som ger sig in i franchisebranschen. Det är också på det sättet att om den etiska nämnden fäller ett utslag som är bindande kan den som är franchisegivare välja att gå ur föreningen. Då gäller inte detta s.k. bindande utslag. Det finns exempel på sådana franchisegivare - jag ska inte nämna företagets namn här, men jag kan nämna det utanför kammaren sedan - som har valt att göra precis på det sättet.
Fru talman! Det är självklart att det finns människor och företag som missbrukar sin ställning till men för en avtalskontrahent. Det förekommer inom alla områden, och det vore konstigt om det inte skulle förekomma på franchiseområdet. Men trots att utskottet har gjort en bred remissomgång och fått in ett mycket fylligt underlag för ett ställningstagande är det inte visat att det här problemet är särskilt utbrett på franchiseområdet. Näringsliv m.fl. skulle en lagstiftning på detta område vara ett stort ingrepp i avtalsfriheten. Och avtalsfriheten är ju en viktig princip för oss. Det skulle vara ett mycket större ingrepp än vad eventuella problem kan motivera. Det finns redan i den lagstiftning vi har möjlighet att komma till rätta med de fåtal företag som missbrukar systemet och inte följer etiska principer.

Fru talman! Detta skulle inte ha aktiverats om det inte var problem ute på fältet. Det här är ju inte någon akademisk övning. Men för att ta det akademiska först vill jag säga att man i en doktorsavhandling från 1999 har konstaterat att efter 1992 års rättsfall jämkas skiljeklausuler endast i extrema fall, precis som Grönfors säger. Också småhandlare uppfattar ibland saken så att man efter 1992 inte kan få sin sak prövad rättsligt eftersom det kostar 1-2 miljoner. Det är grunden. Sedan får vi ett remissutfall där Företagarnas Riksorganisation, Motorbranschens Riksförbund och även övriga säger att det ska jämkas, dock inte Svenskt Näringsliv, som företräder storföretagen och det internationella kapitalet. Att Advokatsamfundet hänger med i den svängen kan vi tala om en annan gång. Det kan vi nu lämna därhän. De som är intressenter och berörda av detta har entydigt sagt att det ska jämkas. Då kan man inte stå i riksdagens talarstol och hänvisa till 36 §. Jag har motionerat just därför att den inte fungerar. Christel Anderberg talar om "de flesta remissinstanserna", men de är endast några stycken. De flesta säger inte som Moderaterna nu tycker. Tidigare har Moderaterna ställt upp på det här, men sedan Stig Rindborg lämnade scenen är man tillbaka i storkapitalet.
Fru talman! Jag undrar vad Sveriges Advokatsamfund skulle tycka om att höra att advokaten Rolf Åbjörnsson anser att man kan lämna dem därhän. Vilka är det som de företräder i det här sammanhanget? Är det storkapitalet? Advokatsamfundet är ju mycket tydligt i sin bedömning: Det behövs inte mer än 36 § avtalslagen. Dessutom säger man i sitt yttrande att den stora skräcken för skiljeklausuler är överdriven. Man framhåller att de flesta rättstvister är mycket betungande för en liten företagare, alltså även de som går i allmän domstol. Om man nu tillämpar det förfarande som finns inom Stockholms Handelskammares skiljedomsinstituts regelsystem kan det bli både billigare och snabbare.
Fru talman! Jag vill inte gärna gå in på en diskussion om Advokatsamfundet. Jag bara noterar att Företagarnas Riksorganisation, Petroleumhandelns Riksförbund och Motorbranschens Riksförbund anser att det här är ett problem. Om Advokatsamfundet inte anser att det är ett problem är det ju sorgesamt att inte samfundet har kläm på de här frågorna.
Fru talman! Jag tycker inte att de flesta av dessa framställer detta som ett problem. De framhåller att det kunde vara bra med en översyn. I vad mån det går att jämka avtal med stöd av 36 § har inte prövats i någon större utsträckning. Men det finns egentligen ingen som säger klart att gällande lagstiftning är ett hinder för att vi ska kunna tillgodose vår rätt. Det finns det, om jag minns rätt, inte någon remissinstans som säger.

Fru talman! Debatten ska nu handla om lagutskottets betänkande LU14, dvs. frågor som rör arv och frågor som rör namn. Jag yrkar redan nu bifall till reservation nr 1, men står även bakom reservation 2. I motion nr L214 föreslår vi att allmänna arvsfonden ska avskaffas och att de arv som inte har någon arvinge i stället ska tillfalla staten. Medel går ofta till sådana uppgifter som det offentliga ändå har ansvar för och som man har dragit skatter till. Privatpersoner får inte beviljas stöd ur fonden, hur behjärtansvärda deras behov än är. Inte heller kan man erhålla medel för ideell verksamhet, som numera kallas social ekonomi, även om jag ser i redovisningen att man har fått pengar om man har haft projekt som har varit politiskt korrekta. Här har vi också det moderna tiondet. En tiondel av de medel som under året har flutit in till fonden ska läggas till fonden. Det togs förr av bönderna - nu från de döda, som av naturliga skäl är tysta. Jag noterar att pengar från fonden går till sådant som det offentliga har att sköta och bekosta. Nästan 13 miljoner har gått till barn med funktionshinder. Ytterligare nästan 7 miljoner har gått till hjälpmedel till sådana barn för tredje året i rad. Detta är faktiskt en landstingsuppgift. Unga Örnar har fått medel för musikalen Hora, vem fan är det - ursäkta, fru talman, men det är ett citat som vänder sig till ungdomar. Arbetarnas Bildningsförbund har fått pengar för projektet Barn är vi alla - minsann. Det är kommuner och landsting som fördelar bidrag till bildningsförbund. De 2 1⁄2 miljonerna i räntor skulle kunna komma dessa politiska nivåer väl till pass. Allmänna arvsfonden gör nu anspråk på de medel som ska tillfalla de efterlevande till Förintelsens offer och har tyvärr lagstöd för det. Detta kommer snart att diskuteras här i kammaren. Helst vill vi ju att lagen ändras så fler av den dödes släktingar kan få ärva. Aktuellt är ju nu arvingarna till Förintelsens offer, men vi tänker oss även föremålen för nästa motion, L205. I den yrkar vi moderater på arvsrätt för kusiner. Detta yrkande är en följetong i kammaren, men alltsomoftast kryper verkligheten närmare och majoritetens ledamöter har kommit på bättre tankar och röstat för våra förslag. Senast det hände, var när vår upprepade motion om förbud att gifta bort flickor under 18 år fick bifall. Alltså: Skam den som ger sig. Droppen kan urholka stenen även här i kammaren. När arvsrätten för kusiner avskaffades var banden mellan släktingar starkare och dessutom var släkter betydligt större än i dag med många barn i varje familj. Socialdemokraterna har sedan dess nedmonterat familjens och släktens betydelse som trygghetsfaktor och som ekonomisk enhet. Detta är en medveten satsning som gör att människor är hänvisade till offentliga beslut i stället för att känna trygghet i släkten. När man nu ser det skrämmande resultatet av avklippta familje och släktband, är det hög tid att knyta ihop dem igen. Fru talman! Jag går nu över till namnfrågor. Vår motion i detta ämne handlar om att fritt få välja namn. Det får man inte nu. Varken för-, mellan eller efternamn. Det är förbjudet att ha bindestreck! Ska systemen bestämma vad folk ska heta? Systemen är till för människorna, inte tvärtom. Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ. Regeringen fick förra året i uppdrag att undersöka varför lagen ser ut som den gör. Förklaringen ligger nog i att detta gäller enskilda individer och inte stora väljargrupper. Slutligen vill jag hänvisa till T. Britt G. Hallqvist har gjort den svenska översättningen. Fru talman! Jag har sparat tid för att hinna sprida lite kultur över kammaren i denna sena timma, och därför vill jag läsa denna dikt. Att ge namn åt en katt, det är knepigt som katten. Det finns inte många som duger till de ! Man grubblar sig tokig av grubbel om natten. ETT namn är för lite. Först har vi det namnet som används därhemma, det enkla, rejäla, som Peter och Tom och Viktor och Jonatan, Hugo och Emma - förnuftiga namn, som envar tycker om. Och om man vill undvika banaliteter så kan man väl flottare namn hitta på som Plato, Admetus, Elektra, Demeter - förnämliga namn men rejäla ändå. Och sen ska man hitta nåt säreget åt'en, nåt ovanligt kattnamn med resning och glans så katten kan känna sig stolt och belåten och snurra mustaschen och svänga sin svans. Och sådana namn har jag några på lager som Munkustrap, Quaxo och Korikopatt och Bombalurina och Fille Podager. Det är namn som blott bärs av en endaste katt. Till sist ska ni veta att misse och missa har något som inte för människor är, det namnet som ingen i världen kan gissa, som katten om natten i hemlighet bär. Och ser ni en kisse som tyst mediterar och grubblar, försjunken i länsstolens famn då vet ni mesamma på vad han funderar.

Fru talman! I betänkande LU:14 behandlas frågor som berör ärvdabalken och namnlagen. Jag vill börja med att yrka avslag på samtliga reservationer. Allmänna arvsfonden tillkom 1928 i samband med att kusiner och avlägsnare släktingar uteslöts från arvsrätt. Utgångspunkten för den allmänna arvsrätten blev att kvarlåtenskap som inflyter till det allmänna på grund av att arvsberättigade släktingar saknas skulle tillfalla en fond, den allmänna arvsfonden. De medel som tillförs arvsfonden ingår inte i den statliga budgeten utan förvaltas av Kammarkollegiet. Fonden har enligt lagen om Allmänna arvsfonden till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och människor som har funktionshinder. Stöd ska ges till nyskapande och utvecklande verksamheter. Det är riktigt som Berit Adolfsson säger att stödet inte går till enskilda personer. Regeringen eller Arvsfondsdelegationen beslutar om medel ur fonden. Utskottet stöder Allmänna arvsfondens verksamhet. Utskottet finner inte någon anledning att pengarna ska gå till staten. När det gäller yrkandena i motion L335 vill utskottet erinra om att riksdagen år 1990 och 1992 avslagit motionsyrkanden om att medel borde återföras till primära kommuner. Inga nya omständigheter har framkommit för att utskottet ska ändra sin inställning. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 1. Arvsrätt för kusiner avskaffades 1928. Frågan om att utsträcka arvsrätten till kusiner har behandlats av utskottet vid flera tillfällen tidigare och senast förra våren i betänkande LU:14. Utskottet ifrågasatte behovet av ändrad lagstiftning. Det finns inget underlag för att ändra lagstiftningen. Fru talman! Jag yrkar avslag på reservation 2. Vad beträffar laglotten vill jag säga att när riksdagen beslutade om arvsregler 1987 ansåg utskottet att laglotten ska fylla två syften. Det första är att bevara en del av den avlidnes kvarlåtenskap åt dennes närmaste släktingar. Det andra är att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna inbördes för att förhindra att arvlåtaren genom testamente i alltför hög grad gynnar någon eller några av dem på de övrigas bekostnad. Laglotten spelar en viktig roll för bröstarvingarna och särskilt för särkullbarn. Utskottet menar att laglotten är djupt förankrad i det allmänna rättsmedvetandet i alla nordiska länder. Fru talman! På grund av vad som anförts yrkar jag avslag på reservation 3.
Fru talman! Det kostar 15 miljoner om året att administrera Allmänna arvsfondens verksamhet. Tycker inte Nikos Papodopoulos att det skulle vara bra om de pengarna gick till kommuner och landsting i stället som redan har sin administration färdig?
Fru talman! Alla myndigheter som utför ett så viktigt arbete som Arvsfonden har naturligtvis vissa utgifter. Den kan inte arbeta gratis. Den gör ett bra och viktigt arbete, och det är viktigt att den fortsätter sitt arbete. Den har vissa kostnader som alla andra myndigheter.
Fru talman! Jag förstår att Nikos Papadopoulos tycker att det är behjärtansvärt, och det tycker också jag. Men det är inget som hindrar att landsting och kommuner administrerar det. De hade säkert haft nytta av de 2 1⁄2 miljoner i räntor som nu tillfaller Allmänna arvsfonden. För att inte tala om den tiondel som man tar av medlen och lägger på hög. Det skulle vara viktigt att de medlen används i det vi redan har uppgifter för, nämligen i landsting och kommuner. Det gäller idrottsföreningar, bildningsförbund och enskilda grupper. Jag har suttit i landstinget i väldigt många år. Jag vet att man delar ut pengar till sådant. Jag tycker att man kunde göra det på ett ställe. Det hade varit mycket bättre.
Fru talman! Det är mycket pengar. Arvsfonden delar ut pengar till olika organisationer. De gör ett viktigt arbete, och den hjälpen behövs. Självklart delar landstingen ut pengar. Det gör också kommuner. De pengar som kommer in till Arvsfonden ska användas för ett speciellt ändamål. De ska hjälpa barn, ungdomar och organisationer. Jag vet att Berit Adolfsson inte tycker att det är rättvist att också Unga Örnar fick pengar. Men i Unga Örnar finns också barn som tillhör samhället. De ska också ha hjälp. Det är bra att de får det genom fonden.

Fru talman! Nu ska vi behandla lagutskottets betänkande 15 Arrenderättsliga frågor, m.m. Betänkandet innehåller fem motioner från allmänna motionstiden. Jag tänker ägna mig några minuter åt motionen Motionen beskriver mycket väl hur man redan i betänkandet 1997/98:LU15 ansåg att den redovisade ordningen vid företagsöverlåtelse inte var rimlig. Utskottet menade att förutsättningarna vid en företagsöverlåtelse som inkluderar en fastighet i så många avseenden avviker från ren fastighetsöverlåtelse att det saknas skäl att upprätthålla gällande lagregel. Detta gav riksdagen regeringen till känna. I ett frågesvar den 29 november förra året informerade justitieministern om att frågan ska tas upp antingen inom ramen för den utvärdering som fastighetsmäklarlagen som planeras eller i något annat lämpligt sammanhang. Arbetet beräknades sättas i gång under hösten 2001. Det har nu gått fyra år sedan riksdagen fattade sitt beslut om ett tillkännagivande, och det har gått tre månader sedan justitieministern lovade att arbetet skulle sättas i gång under hösten 2001. I den propositionsförteckning som regeringen nyligen överlämnat till riksdagen finns inte några propositioner upptagna som rör fastighetsmäklarlagen. Jag finner detta i allra högsta grad anmärkningsvärt. Regeringen tycks totalt nonchalera riksdagens beslut. Utskottet verkar inte heller ta tidigare beslut på allvar när det i sitt ställningstagande skriver: "Enligt utskottets mening bör regeringen nu snarast ta initiativ till ett sådant arbete och därefter återkomma med lagförslag till riksdagen. Utskottet förutsätter att så kommer att ske utan att något formellt tillkännagivande därom från riksdagens sida behöver komma till stånd, och utskottet föreslår därför att riksdagen avslår motion L225." Det är helt uppenbart att majoriteten av lagutskottets ledamöter inte vågar säga ifrån, utan de tassar runt på tå för att inte väcka någon i Rosenbad. Sveriges riksdag är den högsta beslutande församlingen, som borde kunna säga till regeringen på skarpen så att den skyndsamt effektuerar det som riksdagen har bestämt. Det råder en handlingsförlamning som majoriteten borde skämmas över. Avslutningsvis, fru talman, är vi moderater med på två reservationer och vi står givetvis bakom de båda. Men jag yrkar bifall endast till reservation nr 2.

Fru talman! Övriga! Det som jag vill ta upp handlar om bostadsarrende. Kritik har framförts i en motion från Miljöpartiet mot att nuvarande regler om bostadsarrende missgynnar markägaren. Med anledning av detta föreslår motionären en utredning. Bl.a. sägs det vara svårigheter med att säga upp arrendeavtalet, men också svårigheter att återfå besittningen av marken när arrendatorn vill frånträda och överlåta arrendet. Motionären har även pekat på att det är svårt att ta ut ett marknadsmässigt arrende och att markägaren tvingas betala sin mark en gång till vid köp av hus på arrendeplatsen. Det ger en viss vägledning att läsa remissvaren när det gäller hur de som arbetar med bostadsarrende upplever problemen. I ett remissvar avslås begäran med hänvisning till att problem och tvister kan lösas genom Arrendenämnden eller Fastighetsdomstolen. Detta medför kostnader både för den enskilde och samhället som bör ställas i relation till värdet av det man tvistar om. Arrendenämnden i Stockholm välkomnar en utredning och anger som skäl att man har behov av mer lättbegripliga regler. Även Fastighetsägarförbundet tillstyrker en utredning. Däremot gör inte hyresnämnden och Arrendenämnden i Växjö det. De anser att markägaren överdriver och de har inte något behov av någon utredning. Även LRF, som har stor erfarenhet av markfrågor, påpekar att reglerna för hur värderingar ska ske av fastigheter, speciellt där investeringar har gjorts, är oklara. I remissvaren framgår att det helt klart finns vitt skilda tolkningar av de nuvarande reglerna. Det kan därmed också finnas en risk för godtycke. Men jag vill också tillägga att en utredning bör belysa bostadsarrendet ur både markägarens och arrendatorns synvinkel. För markägaren är det av stor betydelse att arrendeavgiften täcker fastighetsskatten och övriga kostnader. För arrendatorn som byggt sitt hus på arrenderad mark är det viktigt att få kompensation för gjorda investeringar i fastigheten. Ett bostadsarrende medför rätten att bebygga marken, och vid en försäljning av huset är det självklart att markägaren bör ersätta arrendatorn. Efter att ha tagit del av remissvaren är det helt uppenbart att det behövs en utredning. Det borde också ligga i allas intresse att vi får tydligare och mer överskådliga regler - främst för parterna som ska upprätta avtal men också för dem som ska hantera uppkomna tvister. Med anledning av det vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I betänkande LU15 behandlas bostadsärenden, fastighetsmäklare och företagsmäklare och alla arrenderättsliga frågor. Många ärenden som diskuteras i lagutskottet går i repris då och då. Dagens ärende har upprepats och diskuterats många gånger. I min inledning vill jag nämna att vi socialdemokrater yrkar avslag på alla reservationer. Reservanterna kritiserar det hela och påstår att de nuvarande reglerna om bostadsarrende gör det svårt för jordägare att lösa in arrendet på rimliga villkor i samband med att arrendatorn vill sälja eller överlåta arrenderätten till en ny arrendator. De säger också att reglerna om ersättning till arrendatorn för arrenderättens värde vid inlösen är paradoxala. Jordägaren betalar inte bara för byggnader och andra investeringar på arrendestället som arrendatorn har bekostat, utan måste också betala ytterligare ersättning för arrenderättens värde. Vi socialdemokrater vill påpeka att frågan är känslig för arrendatorn och att rättsutvecklingen sedan lång tid har varit inriktad på att i socialt och ekonomiskt hänseende stärka arrendatorn eftersom han eller hon är den svagare och mer utsatta parten i arrendeförhållandet. Utskottet menar att det inte finns tillräckligt med underlag som styrker motionens påstående om att gällande regler om inlösningsrätt innebär att markägare måste betala för läge eller att han eller hon måste köpa in sin mark en gång till. Fru talman! Lagutskottet behandlade en motion med samma innehåll våren 2001. Lagutskottet avstyrkte bifall till motionen med motiveringen att utskottet bl.a. inte kunde finna annat än att nuvarande bestämmelser är tillräckligt rimliga när en avvägning görs av de skilda intressen som gör sig gällande i arrendeförhållanden. Angående den kritik som framförs i den aktuella motionen mot arrendeavgifternas storlek anförde utskottet att det inte finns underlag för att generellt påstå att gällande arrendeavgifter är för låga i förhållande till sitt marknadsvärde. Men är fallet att ett arrendevillkor är oskäligt så finns möjligheter att väcka talan mot motparten i domstol med yrkande att avtalsvillkoren ska jämkas. Utskottet fann att den nuvarande bestämmelsen innebär en rimlig avvägning av de skilda intressen som gör sig gällande i arrendeförhållanden. Vi frågar oss var det slår. Det saknades enligt utskottets mening skäl att förorda några ändringar i de principer som bär upp gällande reglering. Utskottet avstyrker bifall till motionen. Fru talman! När samma fråga aktualiseras i Ingegerd Saarinens motion anser utskottet mot bakgrunden av vad som anförts att det inte finns anledning att ompröva tidigare ställningstagande. Utskottet förstår i sin bedömning de aktuella remissvaren från flera organisationer - Viviann Gerdin har nämnt några av dem. Men av sex organisationer och från hovrättsrådet Mauritz Bäärnhielm sägs det klart att mer och bättre underlag krävs för att starta en undersökning i frågan. Majoriteten av dessa organisationer har sagt nej till den nya utredningen. Fru talman! Utskottet vill emellertid peka på att ifrågavarande rättsregler är tämligen svårtolkade och inte lätta att ta till sig. Detta bekräftas också av vad som anförs i vissa remissvar. Utskottet förutsätter att regeringen är uppmärksam på problemet och tar de initiativ som behövs. Något initiativ till lagändringar i linje med motionsönskemålen kan utskottet inte förorda. Fru talman! Därmed yrkar jag avslag på alla reservationer.
Fru talman! Jag vill ge några synpunkter till Nikos Papadopoulos. Han säger bl.a. att ett f.d. hovrättsråd har avstyrkt det hela. Där handlar det ju om en person. Sedan skulle det finnas en majoritet av remissinstanser som är för. Jag skulle vilja vända på det hela och säga att det är alltför många som tillstyrker en utredning, och det har gjort att jag kan konstatera att det finns oklarheter och att de bör utredas. Sedan gäller det detta att oskäliga avtal och tvister skulle lösas genom att väcka talan vid domstol. Att ha en lag som är så tydlig att man kan undvika det är faktiskt viktigt från den enskildes synpunkt och även från samhällets synpunkt. Jag tycker att det finns en hel del oklarheter som man bör titta på. Det är väl också en av orsakerna till varför motionen dyker upp och går i repris.
Fru talman! Jag håller med Viviann Gerdin om att det bästa är att jordägare och arrendator kommer överens. Då slipper de domstolsutgifterna. Det är många organisationer som har lämnat in sina remissvar. De var negativa till att det ska tillsättas en ny utredning. Men det behövs kanske i framtiden. Majoriteten säger nej. Enmansutredaren f.d. hovrättsrådet Mauritz Bäärnhielm har sagt att det behövs mer underlag för att kunna göra en sådan utredning.
Fru talman! Jag vill återigen påpeka att detta inte bara gäller från markägarens synpunkt. Det är också viktigt att få ett bättre klargörande från arrendatorns synpunkt. Jag tycker att det är oroande att det finns så pass olika åsikter hos remissinstanserna. Det är framför allt det som jag tycker att man borde ha tagit på allvar och sett till att få till stånd en utredning. Detta kommer att fortsätta att gå i repris.
Fru talman! Det är beklagligt med den här motionen. Man har diskuterat detta länge. Det hade kanske kunnat vara ett bättre och ljusare svar, men man väntar på detta i dag. Man har tillsatt en undersökning för andra ärenden också. Vi hoppas att det blir bättre i framtiden, men nu är det så att majoriteten av de remissvar som vi fick är negativa till att göra en utredning. Då yrkar utskottsmajoriteten alltså avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag ska kanske inte redogöra så ingående för ärendets beredning i lagutskottet. Det har Nikos Papadopoulos gjort på ett föredömligt sätt. När jag läser Miljöpartiets motion får jag ett intryck att motionärerna vill att jordägarna ska kunna ta tillbaka arrendestället närhelst det passar dem. Det står så här i motionen som är föredömligt kort: "Om markägaren skulle vilja säga upp arrendet och återfå rätten till sin mark är det näst intill omöjligt. Inte ens när arrendatorn själv önskar sälja sin stuga är det möjligt att lösa in den på rimliga villkor." Motionärerna påstår också att markägarna i praktiken måste köpa in den mark som han eller hon äger en gång till. Man ska alltså köpa den två gånger. Jag tror att det är så att den vanligaste orsaken till att en jordägare arrenderar ut mark är att han eller hon har mer mark än vad man behöver. För att inte den här marken ska växa igen och området förslummas väljer man att låta någon annan hyra och sköta marken. På så sätt får jordägaren en arbetsfri inkomst när stället ska säljas. Samtidigt har arrendatorn bidragit till att öka marknadsvärdet på den här tomten. Jag tycker faktiskt inte att det då är så konstigt att arrendatorn får ersättning för det mervärde som han eller hon har skapat. Det är riktigt som några har sagt att remissutfallet är splittrat. Viviann Gerdin nämnde f.d. hovrättsrådet Mauritz Bäärnhielm och sade att det bara är en person. Men jag måste faktiskt erinra kammarens ledamöter om att det är en habitué på området. Det är Sveriges absolut främsta expert. Efter att ha tagit del av motionerna har han kommit fram till den slutsatsen att det inte finns tillräckligt underlag för att man ska sätta i gång en utredning. Jag är förvånad över att Miljöpartiet och Centerpartiet driver den här frågan. Ni har alltid tidigare stått på arrendatorernas sida. Ni har medverkat till att de har fått en starkare ställning i förhållande till jordägaren. För två tre år sedan gjorde en enig riksdag en beställning hos regeringen om en utredning som ska titta på om det allmänt sett förekommer problem och tvister och vilka villkor som gäller för arrendatorerna. Det är ett skäl till varför jag vill avslå den här motionen. Att det för övrigt skulle tas några som helst initiativ från riksdagens sida till lagändringar som innebär väsentliga försämringar för bostadsarrendatorerna kan Vänsterpartiet aldrig ställa sig bakom. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i lagutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag skulle vilja säga till Tanja Linderborg att jag i ett tidigare inlägg här i kväll har understrukit att det är viktigt att se till båda parter. Jag är väl medveten om att Centern har medverkat till att stärka arrendatorerna ställning. Det viker vi inte ifrån. Vi tycker att det är viktigt att de också har rättigheter. Vi är inte alls ute efter att en markägare ska dominera så att man kan tvinga någon från sitt hus på en arrenderad mark. Det är inte detta det handlar om, utan det handlar om att det är så oklara regler mellan dessa två parter. Det är därför vi tillstyrker en utredning i det här fallet. Som jag sade tidigare ska detta ses från både markägarens och arrendatorns synpunkt. Har man byggt ett hus måste man naturligtvis få en ersättning om markägaren vill återköpa marken med huset.
Fru talman! Det framgår ju av motionen också att motionärerna inte har någon annan uppfattning än att om man gör investeringar ska de ersättas. Men det som motionen går ut på kan inte missförstås. Den handlar om att man vill luckra upp det besittningsskydd som har funnits sedan 1968. Det tillkom av samma sociala och ekonomiska skäl som ligger till grund för besittningsskydd för hyresgäster. Det är oerhört viktigt att slå vakt om detta. Jag kan inte förstå varför man ska göra en utredning som ligger i linje med den här motionen som faktiskt innebär en klar försämring för bostadsarrendatorerna. Det är alldeles uppenbart att vi har olika uppfattningar om detta. Det ligger ideologi i botten, och jag har all respekt för det.
Fru talman! Man kan alltid bifalla en utredning. Sedan ska vi ta ställning till vad utredningen kommer fram till och det förslag som man kommer tillbaka med. Att det förekommer oklarheter efter remissvaren är helt klart. Därför finns det skäl att se hur det fungerar från bådas synpunkt. Sedan får vi ta ställning till förslaget.
Fru talman! Helt kort vill jag säga att utskottet har att förhålla sig till de hemställanspunkter som finns i motionen. Där är det alldeles klart att man vill ha en utredning som ligger i linje med intentionerna i motionen. Det innebär en klar försämring för arrendatorerna.

Fru talman! Tanja Linderborg övertolkar min motion på ett sätt som jag finner märkligt. Jag förstår inte riktigt vad syftet är med att lägga in saker i motionen som jag varken har skrivit eller menat. Riksdagen har skapat lagar som gör det svårt för vanligt folk att få arrendera en fin tomt och bygga en stuga. Ingen markägare vid sunda vätskor skulle nämligen numera arrendera ut sin mark till bostadsarrende, åtminstone inte om markägaren tar reda på hur lagen ser ut. Det är självklart bättre för en markägare att låta marken ligga obrukad och oanvänd än att arrendera ut den, oavsett hur lång tid det gäller. Om du arrenderar ut en tomt och någon gång skulle vilja ha den tillbaka kommer du nämligen att upptäcka att arrendatorn har rätt att ha den kvar hela sin livstid. Att arrendeperioden löper på ett visst antal år har ingen betydelse. Arrendatorn har rätt att bo kvar. Dessutom går arrendet i arv. Markägaren kan alltså inte få igen den ens vid arvsskifte. Om arrendatorn vill sälja sin stuga borde väl markägaren kunna lösa in den och få igen sin mark? Ja, han har företräde till marken då, men han måste betala arrendatorns hus och de investeringar han gjort. Han måste också betala ett högre pris än vad huset och investeringarna är värda, eftersom de är värda mer då de ligger på en attraktiv tomt. Han måste också betala arrenderättens värde för tomten. Eftersom besittningsrätten är så stark att man har säkerhet i generationer t.o.m. vid försäljning som arrendator är arrenderättens värde i princip det normala marknadsvärdet för marken. Därför kan tomten och ett ruckel på tomten kosta många hundratusentals kronor att lösa in. En köpare av en fin tomt river ju ofta det hus som finns och bygger ett nytt. Därför blir priset på marknaden för attraktiv mark inte särskilt mycket lägre om det är ett ruckel du köper än om det är ett någorlunda hyggligt hus. Det en köpare är villig att betala måste också markägaren betala. Därför kan priset för ett ruckel på en attraktiv tomt bli mycket högt för markägaren att lösa in. Det som påverkar priset är däremot vilket arrende du har tagit för tomten. Av naturliga skäl är de flesta arrenden gamla eftersom ingen numera skulle vilja gå in i ett sådant förhållande. Ofta har marken arrenderats ut till vänner eller släktingar till ett symboliskt pris. Det låga arrendet hänger kvar som en del av arrenderättens värde. Det ökar alltså arrenderättens värde. Arrenderättens värde blir högre och priset för markägaren blir således högre för att lösa in marken. Undantag är om markägaren vill ändra användningen och bygga en industri på tomten. Om han då bedöms ha ett betydligt större intresse än arrendatorn kan han få lösa in marken när avtalet går ut. Att förstöra mark kan givetvis gå före att bevara den. Men om markägaren bara i all enkelhet själv vill använda sin mark för sommarstuga går det inte. Om man har tur och arrendatorn vill sälja och om man dessutom är så rik att man kan köpa tillbaka sin mark kan det gå, men inte om man är en vanlig människa som inte är rik.

Herr talman! Anna Kinberg har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta för att garantera svenska medborgares rättssäkerhet oavsett FN har medfört att terrorism-bekämpning har satts i fokus i det internationella samarbetet. Regeringen stöder självklart FN i detta viktiga arbete. Det är samtidigt angeläget att säkerställa att rättssäkerheten fungerar och att sanktionsinstrumentet inte urholkas. Sverige har genom sitt medlemskap i FN en folkrättslig skyldighet att följa FN:s beslut, inklusive säkerhetsrådets resolutioner 1267, 1333 och 1390. Dessa resolutioner innehåller sanktioner mot bl.a. talibanregimen och Al-Qaida. Sverige har självklart följt dessa beslut, men har samtidigt påpekat att rättssäkerheten brister vid upprättande av sanktionslistor. Frågan om hur rättssäkerheten och respekten för grundläggande medborgerliga rättigheter upprätthålls har på den svenska regeringens initiativ tagits upp inom både EU och FN. I december 2001 antog EU ett regelverk mot terrorism för att verkställa säkerhetsrådets resolution 1373, som i flera hänseenden innehåller förbättringar ur rättssäkerhetssynpunkt jämfört med FN-systemet. Dessa förbättringar har i hög grad tillkommit på svenskt initiativ. En dialog kring förbättrad rättssäkerhet förs för närvarande både med FN och med EU:s medlemsstater. FN:s medlemsstater har möjlighet att hos sanktionskommittén begära att en person eller organisation ska bli avförd från den lista som anger vilka som ska omfattas av sanktionerna. Nya namn kan också tillkomma. Oavsett hur länge sanktionsregimen gäller, kan således föremålen för sanktionerna växla. Den svenska regeringen begärde den 22 januari att säkerhetsrådets sanktionskommitté omprövar den lista över personer och organisationer vars tillgångar ska frysas. Det gjordes mot bakgrund av att säkerhetsrådet den 16 januari i resolution 1390 fastslagit att listan ska ses över regelbundet och att detta ska ske på basis av relevant information. 1390 skyndsamt utarbeta sådana riktlinjer och kriterier som kan vara nödvändiga för att underlätta resolutionens genomförande. Sverige har till kommittén framfört förslag på hur sådana riktlinjer och kriterier skulle kunna vara utformade. Förslagen bygger bl.a. på EU:s regelverk. Sanktionssystemet är således inte statiskt, och regeringen arbetar konsekvent med att försöka förbättra rättssäkerhetsaspekterna. Sverige har genom sitt agerande bidragit till att sanktionskommitténs medlemmar nu diskuterar denna viktiga fråga. I sanktionskommitténs diskussioner om nya riktlinjer råder enighet om att det handlar om att kunna kombinera snabba och effektiva beslut av kommittén med upprätthållandet av respekten för individens rättssäkerhet.
Herr talman! Tack för svaret på min interpellation från den 1 februari, som det alltså var lite drygt fem veckor sedan jag lämnade in. Det är mer än dubbelt så lång tid som det brukar ta att besvara interpellationer, men jag har förstått att utrikesministern just under denna period har överraskats av att ämbetet kräver resor. De personer som fått mig att väcka min interpellation hade varit glada om de hade fått vänta fem veckor på att kunna återgå till det normala. I morgon är det fyra månader sedan de sattes upp på en lista över individer eller organisationer vars verksamhet direkt eller indirekt kan komma Usama bin Ladin eller till honom knutna personer eller organisationer till godo. Varför somliga hamnat där är hemligt. Det ser av definitionen att döma ut att kunna vara nästan vem som helst. Om man har hamnat där undantas man än i dag från grundläggande mänskliga rättigheter utan möjlighet att få sin sak prövad. Sverige är mycket riktigt skyldigt att följa FN:s säkerhetsråds resolution 1333 m.fl. som är uppräknade i svaret. Men Sverige är ju också skyldigt att följa artikel 10 om rätten till en rättvis och öppen prövning av anklagelser emot en eller artikel 11 om att man ska antas vara oskyldig tills dess motsatsen är bevisad. Samma rättigheter finns ju, som utrikesministern väl känner till, i den svenska regeringsformen. Där stadgas dessutom att lag eller annan föreskrift ej får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av konventioner om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Här har vi minst sagt ett dilemma. Jag väckte den här interpellationen för att ta reda på hur regeringen vill undvika liknande dilemman i framtiden. Det här är ju en klassisk moment 22-situation där man, hur man än gör, kommer i konflikt antingen med FN:s säkerhetsråds resolutioner eller med grundläggande mänskliga rättigheter enligt både FN, EU och svensk grundlag. Om man då måste välja mellan utrikespolitisk följsamhet och kanske utrikespolitisk prestige å ena sidan och grundläggande medborgerliga rättigheter å den andra sidan, så tycker jag att det sistnämnda är viktigast. Jag tycker i alla fall att det förtjänar att omnämnas i utrikesministerns svar. Men ingenstans i sitt svar verkar utrikesministern ta ställning för människorna. Hon företräder systemet. Hon hänvisar passivt till säkerhetsrådets resolutioner och avslutar med att nästan vara lite stolt över att Sverige har bidragit till att sanktionskommitténs medlemmar nu har börjat diskutera rättssäkerhet. Det är väl bra, men att börja diskutera är det bästa utrikesministern kan komma med. Det räcker inte på långa vägar! Var är kritiken mot hastigt uppkomna och länge varande FN-beslut? Var är kritiken mot sanktionsregimen? Hur länge anser utrikesministern att den ska få fortsätta? Och framför allt, vilket jag frågade och väckte interpellationen för men inte har fått svar på: Hur kan svenska regeringen undvika att någonting liknande händer igen?
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att fler partier och ledamöter av Sveriges riksdag nu får upp ögonen för det rättsövergrepp som faktiskt håller på att ske och som har pågått sedan en tid. Händelserna efter den 11 september har inneburit att många beslut, nya förslag till åtgärder och i det här fallet också sanktioner har åstadkommits väldigt hastigt och utan någon större eftertanke - oövertänkt, helt enkelt. Vi kan ju fortsätta vara oense, alla vi tre som här debatterar, tror jag, om det reservationslösa stödet till USA:s bombningar i Afghanistan, men låt oss lämna den frågan därhän tills vidare. Det vi nu talar om är grundläggande principer för det svenska rättssamhället: grundläggande mänskliga rättigheter. Ska man kunna bli dömd till någonting utan att kunna försvara sig? Vi kan hålla på och ställa sanktionsinstrument mot mänskliga rättigheter, men det är ju detta enkla som den här frågan så småningom sönderfaller till. Är det rimligt att utan bevis, vilket man inte har kunnat presentera för vare sig advokater eller de åtalade själva, frysa tillgångarna för svenska medborgare? När man ser det svar som avges i dag på den här interpellationen blir man lite beklämd. Det är en beskrivning av hur situationen ser ut, vilket vi väl känner till, men det som efterfrågas är ju konkreta åtgärder. Det är väl där som frågan absolut måste fortsätta att ställas med kraft. Anser utrikesministern att rättssäkerheten är tillräcklig i detta fall? Duger det som det är? Ska vi vänta och hoppas på att rättssäkerheten blir bättre därför att vi har fått både FN och EU att nu börja tala om saken? Anser utrikesministern att rätten till prövning, möjligheten att överklaga och rättssäkerheten är tillräcklig? Innan vi får svar på den frågan kan vi inte heller veta om utrikesministern är beredd att vidta några åtgärder eller inte. Låt mig få ett svar på den frågan först.
Herr talman! Det är väl bra att Anna Kinberg och Kalle Larsson är mycket engagerade i frågan om rättssäkerhet från sina egna principiella utgångspunkter. Det visar också att enigheten i riksdagen är och har varit ganska stor i det här fallet. Det är inte så enkelt som Anna Kinberg säger att man väljer mellan utrikespolitisk prestige och grundlagen. Vi har helt enkelt en folkrättslig förpliktelse att följa FN:s resolutioner, som jag också förklarar i mitt svar. Vi har samtidigt självklart principer om rättssäkerhet. Det gäller att försöka få dessa två att gå ihop. Är jag då nöjd? frågar Kalle Larsson. Nej, det är jag inte. Vi har också i flera sammanhang och även här klart deklarerat att vi inte anser att rättssäkerheten är uppfyllt. Vi anser att det finns stora brister i systemet. Det är också därför som Sveriges regering har engagerat sig så hårt i att få ett bättre system. Det är därför vi har fått fram ett bättre system i EU. Men vi har fortfarande inte lyckats få igenom ett bättre system i FN. Slutsatsen av det kan inte vara att vi säger: Nu går vi ur FN, eller: Nu lämnar vi våra folkrättsliga förpliktelser i FN. Slutsatsen måste vara att vi fortsätter att arbeta för ett rättssäkert system även i FN. Jag förklarar i det här fallet vad vi har gjort för att få bättre principer i FN och för att förbättra FN systemet. Det är mycket ytterligare som ska göras innan vi är nöjda. Det gäller också att andra länder tar upp samma diskussion. Där kan inte minst Anna Kinberg påverka sina partivänner i andra länder så att vi kan få stöd också från andra länder i detta arbete. Vi har gjort en hel del från regeringens sida för att stödja de enskilda individerna. Men vi har inte gått över den gräns som regeringen inte heller kan gå över med hänsyn till grundlagen. Vi kan inte ingripa i enskilda fall. Vi kan inte ingripa i enskilda rättsfall. Vi kan därmed inte heller som regering ta ställning till huruvida de utpekade personerna är skyldiga eller oskyldiga. Däremot fortsätter vårt arbete för att se till att de kan få en process som är rättssäker och bra.
Herr talman! Det är som utrikesministern mycket riktigt påpekar inte fråga om en rättegång eller ett enskilt fall utan en principiell debatt. Det är precis den jag vill föra. Det är därför jag frågar hur vi ska undvika att detta händer igen. I interpellationssvaret säger utrikesministern: Oavsett hur länge sanktionsregimen gäller kan föremålen för sanktionerna växla. Det är mitt problem. Hur länge gäller sanktionsregimen, och vad kan sedan hända igen? Tänk om säkerhetsrådet får för sig att alla som direkt eller indirekt har något att göra med Anna Lindh ska bli föremål för sanktioner och sättas upp på listan? Antagligen skulle vi alla och jag med undra: Varför det, hon är väl oskyldig? USA kanske skulle säga: Det säger vi inte. Sedan skulle vi inte kunna göra någonting åt det. Både jag och Kalle Larsson, talmannen, stenograferna och kanske också åhörarna skulle kanske misstänkas för samröre och få våra tillgångar frysta och inte kunna få det prövat i en rättslig instans. Hur länge skulle det vara? Så länge som vi omfattas av sanktionsregimen. Hur länge är det? Det bestämmer säkerhetsrådet, där Sverige inte är med. Självklart skulle vi aldrig acceptera en sådan ordning. Det strider mot alla grundläggande mänskliga rättigheter. Det är precis en sådan ordning som nu omfattar tre svenska medborgare. Så länge sanktionsregimen fortsätter kan det fortsatt gälla dem eller några andra. I verkligheten kan vem som helst när som helst komma med på listan. Svenska diplomater kan jobba allt vad de kan med Utrikesdepartementets stöd för att dessa personer ska bli avförda från listan. Men grundproblemet finns kvar. Dilemmat kan inträda när som helst igen. Vad är då slutsatsen av det? Anna Lindh ger ett förslag här, nämligen att vi ska påverka FN. Det tycker jag absolut att Sverige ska göra. Det är också min poäng. Varför inte t.ex. begära omförhandling av hela systemet? Varför inte kritisera själva grunden och begära omförhandling av sanktionssystemet som sådant. Departementsrådet Anders Kruse sade att det inte är någon nyhet att de som står på FN:s terrorlista inte behöver ha begått något brott. Det är inte okej tycker jag. Göran Persson har själv uttryckt att han är bekymrad för FN:s sanktionsinstrument. Anna Lind har sagt att den svenska regeringen välkomnar säkerhetsrådets beslut. Om sanktionerna beslutas med tillräcklig hänsyn till rättssäkerhetens krav stärker detta tilltron till FN-systemet. Att utrikesministerns tilltro till FN-systemet är fortsatt stark har jag förstått av interpellationssvaret. I varje fall inte något av våra partier vill lämna FN. Men utan att vilja lämna FN, hur kan dilemman som detta undvikas i framtiden? Anser utrikesministern att den här processen har stärkt tilltron till FN-systemet. Om inte, hur kan regeringen vidta konkreta åtgärder för att något liknande inte ska hända igen? Jag nöjer mig då inte med att man kan klaga på att den ena eller andra individen står på en lista. Det är illa nog att de gör det. Hur kan man undvika att dilemmat mellan FN-resolutioner å ena sidan och mänskliga rättigheter å andra sidan uppstår igen? Det är nämligen inte acceptabelt.
Herr talman! Folkrättsförespråkare efter behag och behov verkar vara den nya utrikespolitiska linjen från utrikesministern i dag. När vi talade om bombningarna i Afghanistan, och när bombningarna av en internationell expertis men också här i Sverige kritiserades som brott mot folkrätten, var det förstås USA:s rätt till självförsvar som trots allt gällde. När vi nu talar om möjligheten för svenska medborgare att få sin rättssäkerhet tillgodosedd hänvisar man till en folkrättslig förpliktelse som man i stället måste uppfylla. Det är uppenbart att bakom denna argumentation ligger någonting helt annat än en allmän omsorg om folkrätten. Bakom detta ligger en omsorg att vara USA:s regering till lags. Det är i så fall utmärkt om vi också får detta klargjort från riksdagens talarstol. Det är inte någon ny situation. Vi ser den på område efter område. Neutralitetspolitiken är bara ytterligare ett exempel i den raden. Sedan får vi ändå svaret: Nej, utrikesministern är inte nöjd. Det måste jag ändå säga är bra. Man arbetar för ett bättre system, och låt oss gemensamt göra det. Men även om vi här talar om principer måste man minnas att bakom principerna finns också enskilda individer, människor. I det här fallet har tre svenska medborgare fått sina tillgångar frysta. De får nu hjälp av andra svenska medborgare för att över huvud taget klara sin dagliga livsföring. Är det en situation som är rimlig? En av de utpekade är dessutom, om nu min information är riktig, riksdagskandidat för Socialdemokraterna. Där borde väl ändå utrikesministern fundera en stund. Bör man ha terrorister som riksdagskandidater, eller bör de som står på riksdagslistan få en möjlighet till rättslig prövning av sina fall? För vår del står det helt klart. Vi kräver att den svenska regeringen gör allt som står i dess makt för att dessa människor, medlemmar av Sveriges folk, ska få sin rättsliga sak prövad.
Herr talman! Vad är folkrätt, Kalle Larsson? Folkrätten handlar bl.a. om FN-stadgan. FN-stadgan förklarar också att varje land har rätt till självförsvar. Det var denna rätt USA använde. Det är denna rätt som många folkrättsexperter - inklusive FN:s säkerhetsråd, som ändå är den främsta uttolkaren av både folkrätten och FN-stadgan - också förklarade att USA följde när man använde sin rätt till självförsvar. När det gäller sanktionsinstrumentet, för att gå över till Anna Kinbergs fråga, har vi fortsatt att arbeta för att vår folkrättsliga förpliktelse också ska gå samman med vår rättssäkerhet. Det är därför vi har tagit initiativ till en långsiktig översyn av hela sanktionsinstrumentet. Förutom att vi vidtar alla dessa åtgärder för att få ett mer rättssäkert system inom FN, som jag redan har beskrivit i interpellationssvaret och i mitt tidigare muntliga svar här från talarstolen, har vi dessutom begärt en översyn av hela sanktionsinstrumentet. Jag vet i och för sig inte om bakgrunden till detta intresserar Anna Kinberg, men den är intressant. Det handlar om hur man får sanktionsinstrumentet, som kan vara ett effektivt sätt att undvika militära åtgärder och att undvika att tvingas in i militära konflikter, att bli effektivt. Hur kan man undvika att ha så pass trubbiga sanktionsinstrument som vi har haft hittills och i stället inrikta dem mer direkt gentemot personer och ledarskikt? När vi får ett mer effektivt sanktionsinstrument så gäller det samtidigt att se till att det också ska uppfylla rättssäkerhetskraven. Det är ett initiativ som Sverige har tagit och som kallas för Stockholmsprocessen. Det innebär att Sverige leder arbetet med att få en ordentlig översyn av hela sanktionsinstrumentet. Det är det som Anna Kinberg efterlyser. I avvaktan på att detta nya system ska kunna träda i kraft har vi dessutom tagit en rad initiativ både i EU och FN för att få mer folkrättsliga och rättssäkra system där. Herr talman! Eftersom frågeställaren upprepade samma frågor som i det första inlägget och eftersom jag redan har svarat på dem så tror jag inte att det leder till så mycket att jag upprepar de kraven och de positionerna.
Herr talman! Jodå, det gör det visst! Jag är - vilket utrikesministern ifrågasatte - klart intresserad av den här frågan. Det är naturligtvis därför jag står här en fredagsmorgon när nästan bara vi är närvarande. Jag tycker att det är viktigt att detta reds ut och jag välkomnar också att regeringen har tagit initiativ för att ifrågasätta sanktionssystemet. Jag tycker att det är ganska bra. Men jag är inte helt nöjd, och det är också därför jag står här. Framför allt är jag inte riktigt nöjd med hur lång tid detta kommer att ta. Vad ska hända med dem som är drabbade av dagens system under tiden? Vad kan utrikesministern lova dem? Är fyra månader en lagom lång tid att ha sina tillgångar frysta, är det lite för lång tid eller kanske lite för kort tid? Eller är det kanske bara en bråkdel av det man får räkna med om man har råkat hamna på listan med det nuvarande systemet? Även om vi inte ska fördjupa oss i personliga fall i den här kammaren så kan man efterlysa ett principiellt svar från utrikesministern på den frågan. Utrikesministern vet att jag och det parti som jag företräder till skillnad från Kalle Larsson ställer upp på den internationella terroristbekämpningen. Men även i en krigssituation finns det krav på grundläggande mänskliga rättigheter. Därför är de viktiga att upprätthålla även när man har fattat hårdhänta, effektiva beslut i säkerhetsrådet som kunde ha poänger omedelbart efter den 11 september. Därför konstaterar jag avslutningsvis fortfarande att vi har ett problem mellan FN-resolutionen och grundläggande mänskliga rättigheter. När regeringen har tvingats välja har den valt utrikespolitisk lydnad framför respekt för de mänskliga rättigheterna. Det kan hända igen. Jag hoppas naturligtvis att det inte gör det, men till dess att detta har ändrats så har vi faktiskt inte rättssäkerhet här utan en rättsskandal.
Herr talman! Vad kan vi göra för att hjälpa de personer som står på sanktionslistan? Jag kan inte ta ställning till om de är skyldiga eller oskyldiga. Däremot kan jag ta ställning till att de ska få ett stöd som svenska medborgare. Det har vi också gjort genom att för det första från UD:s sida snabbt informera ombuden för de tre svenskarna om vilka amerikanska myndigheter de ska vända sig till för att få listan omprövad. För det andra förmedlade vi redan i december de tre svenska medborgarnas önskemål om att bli avförda från listan. För det tredje har vi i eget namn begärt att hela listan ska omprövas. För det fjärde har vi sett till så att de svenskar som berörs har fått träffa de respektive myndigheterna i USA genom sina ombud för att föra diskussioner om att få bli avförda från listan. För det femte - vilket Anna Kinberg bör vara medveten om - har vi erbjudit ombuden att vi ska förmedla begäran om humanitära undantag så att dessa personer inte ska få en svår situation för sig själva och sina familjer. Men detta har ombuden inte velat. Den svenska regeringen har alltså erbjudit möjligheten att kräva personliga humanitära undantag för flera månader sedan, men ombuden har inte varit intresserade. Vi har agerat både för att förändra och förbättra principerna och göra vad som står i vår makt för att hjälpa de här tre personerna utan att ta ställning till huvudfrågan, dvs. huruvida de är skyldiga eller oskyldiga. Det är möjligt att Anna Kinberg har mer information än vad jag har på den punkten, men jag och regeringen kan i alla fall inte ta sådan ställning.

Herr talman! Nils-Erik Söderqvist har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att nykterhetsorganisationerna kan ges ett ökat stöd för sin basverksamhet. Det nuvarande statsbidragssystemet har tillämpats i tre år. Det sker nu en utvärdering av systemets tilllämpning. Denna nämnd bestod enbart av representanter för nykterhetsorganisationerna och hade som enda uppgift att fördela statsbidraget på drygt 18 miljoner kronor till de 15 nykterhetsorganisationer som fanns uppräknade i en förordning. Nykterhetsorganisationerna fördelade statbidraget till sig själva. Nämnden tilldelade under sin existens exakt samma belopp varje år till de 15 organisationerna oavsett vad de gjorde och oavsett att medlemsantalet hos vissa organisationer under en tioårsperiod minskat med mer än två tredjedelar. Några kriterier för fördelningen fanns inte. Inga nya organisationer kunde beviljas stöd. Vissa organisationer som hade ett fåtal medlemmar tilldelades ändå betydande belopp. ALRO, BRIS, RFHL, FMN, Länkrörelsen m.fl., som också arbetade med alkohol och narkotikafrågor kunde inte få del av det här stödet utan fick söka organisationsstöd hos Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet med helt andra kriterier och villkor för att få stöd. Dit kunde också nykterhetsrörelsens organisationer vända sig för att få bidrag. Nykterhetsrörelsens organisationer kunde således få statligt stöd för sin verksamhet från flera håll. Dessa förhållanden kritiserades framför allt från de organisationer som stod utanför nykterhetsrörelsen men ändå arbetade med alkohol och narkotikafrågor. Med anledning av den kritiken beslutade regeringen i mars 1997 att tillkalla en kommitté för att se över formerna för det statliga stödet till nykterhetsorganisationer och andra organisationer verksamma inom det sociala området. Kommittén överlämnade i februari 1998 sitt betänkande och föreslog följande som också blev regeringens och riksdagens beslut med ikraftträdande den 1 januari 1999: En myndighet - Socialstyrelsen - ska ansvara för bidragshanteringen inom områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. Till stöd för bidragshanteringen ska finnas en förordning som ger samma grund för alla de aktuella organisationernas ansökningar när det gäller kriterierna för att få bidrag och krav på återrapporteringar av användningen av erhållna bidrag. Till stöd för bidragshanteringen formuleras verksamhetsmål i Socialstyrelsens regleringsbrev. För att följa upp och påverka utvecklingen av det nya bidragssystemet ska ett råd bestående av berörda frivilligorganisationer inrättas. För att den förebyggande aspekten inte ska komma i skymundan ska Folkhälsoinstitutet höras innan beslut om bidrag meddelas. Socialstyrelsen lämnar årligen en samlad redovisning till regeringen om statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte och de mål som angivits i myndighetens regleringsbrev. Anslaget uppgår för 2002 till 54 277 000 kr och omfattar de ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom områdena alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer eller våld mot kvinnor. I ett särskilt regeringsbeslut har regeringen den 8 november 2001 tilldelat Socialstyrelsen ytterligare 10 miljoner kronor för fördelning till olika frivilligorganisationer i syfte att stärka deras arbete i enlighet med den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador. Nuvarande system upplevs av såväl Socialstyrelsen som flertalet organisationer fungera bra och klart bättre än före 1999. Dock anser Socialstyrelsen att totalsumman bör öka. Det nuvarande statsbidragssystemet på det här området har nu tillämpats i tre år. Regeringen har i regleringsbrevet för 2002 gett Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera tillämpningen sedan ikraftträdandet samt lämna förslag till eventuella förändringar om intentionerna med bidragen ej uppfylls. Socialstyrelsen ska även redovisa hur ansökningsförfaranden och redovisningar från organisationerna kan förenklas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2003. Det är först då, i det sammanhanget, som stödets framtida utformning bör prövas.
Herr talman! Först ett tack till socialministern för svaret. I svaret säger socialministern att det nu sker en utvärdering av bidragssystemet och dess tillämpning. Det är mycket bra. Det är väntat. Jag har väntat på att det ska ske en utvärdering så småningom, och nu har den enligt uppgift startats. Men min bedömning av hur och på vilket sätt som Socialstyrelsen har handlagt bidraget och stödet till organisationerna är att bidragshanteringen har blivit både detaljstyrd, tungt byråkratisk och ineffektiv. När man nu ska göra en utvärdering förutsätter jag att berörda organisationer och föreningar ges goda möjligheter att delta och förmedla upplevda erfarenheter och kunskaper om hanteringen av bidragssystemet. Nu kommer jag till min fråga till socialministern. Avser socialministern att fästa stor vikt vid vad organisationerna tycker om stödets framtida utformning, som ju ska ske efter maj 2003? Min fråga grundar sig naturligtvis på min kännedom om ett flertal av dessa organisationer, och då framför allt de som jobbar med förebyggade arbete. Min bedömning är att dessa behöver ett ökat stöd för sin basverksamhet. Är det också socialministerns uppfattning? Enligt min meningen borde organisationerna få förtroendet av riksdagen och regeringen att vara bidragsmyndighet på samma sätt som idrottsrörelsen och folkbildningen är i dag. Dessa föreningar borde kunna få ett liknande uppdrag där riksdagen anger syftet med statens stöd och där organisationerna själva tar ansvar som bidragsmyndighet i någon lämplig samarbetsform. Nykterhetsorganisationerna samt ytterligare ett antal organisationer verksamma inom det förebyggande området när det gäller alkohol och narkotika är en del av Folkrörelsesverige. Det känner ju socialministern väl till efter ett långt engagemang i folkrörelsesammanhang. Dessa bör givetvis stå fria och självständiga gentemot staten. De bör helst ligga före i samhällsdebatten och vara spjutspetsen, plogen, till förändring. Det är så den svenska mellanvalsdemokratin har blivit ett begrepp i vårt land. Det handlar om aktiva folkrörelser som vill genomföra förändringar mellan våra formella val. De behöver inte och ska inte ha ekonomiskt stöd för all sin verksamhet, men de behöver ett basstöd för att kunna upprätthålla och utveckla en nödvändig verksamhet.
Herr talman! Jag har uppvaktats av flera nykterhetsorganisationer som har framfört just den kritik som Nils-Erik Söderqvist också framför. Den gäller att det system som vi nu har lider av två brister. Den ena är att det inte ger tillräckligt stöd för det som Nils-Erik Söderqvist kallar för basverksamhet, och jag skulle gärna kunna använda samma uttryck, dvs. att varje folkrörelse måste ha en basverksamhet som inte kan redovisas i projektansökningar och där man inte enkelt kan redovisa resultatet. Den verksamheten är en förutsättning för att det ska finnas en folkrörelse. Flera organisationer har sagt att det nuvarande systemet inte ger stöd för den verksamheten. Det urgröper på sikt folkrörelsearbetet. Den andra kritiken har varit att man tycker att ansökningssystemet är byråkratiskt och mer präglat av en myndighetskultur än av en folkrörelsekultur, för att uttrycka kritiken lite kortfattat. Jag har sagt att jag är beredd att pröva systemet i en offentlig diskussion, gärna tillsammans med organisationslivet självt. Systemet har nu fungerat i tre år. Jag har undersökt hur pass medveten man var i riksdagen och regeringen när man fattade beslutet. Det är inte så att man var omedveten om de här problemen, men man ville komma bort från det system som så många organisationer upplevde som orättfärdigt. Det gäller de organisationer som jag nämner i mitt interpellationssvar som inte fick del av stödet. När riksdagen 1998 fattade beslut om det system som gäller från den 1 januari 1999 var man medveten om att det innebar en förändring. Man ställde andra krav på organisationerna. Därför tycker jag att det är rimligt att Socialstyrelsen nu har fått i uppdrag att utvärdera stödet och redovisa detta nästa vår. Då ska vi ha en rejäl diskussion inte bara om hur vi kan effektivisera stödet utan också naturligtvis också om i vilken mån man ska ändra inriktning eller pröva andra kriterier. Jag tror att Nils-Erik Söderqvist och jag har ungefär samma uppfattning. Det är bra att vi har ändrat systemet. Det gamla systemet ställde många organisationer utanför. Det är inte säkert att vi har nått hela syftet, nämligen att ge en stimulans också till folkrörelsearbetet, men vi får möjlighet att ändra systemet när vi får Socialstyrelsens utvärdering. Jag ska se till att organisationslivet och de organisationer som verkar på det här området får vara med i diskussionen om vilka steg vi ska ta efter den här utvärderingen.
Herr talman! Jag tycker att det låter bra att socialministern och jag är överens om att det är nödvändigt med ett basstöd. Det nuvarande systemet har urholkats. Begränsningen i den gamla hanteringen berodde egentligen på att regleringsbrevet inte gav utrymme för någonting annat. Det var låst till just de här organisationerna. Jag ser möjligheten att ett regleringsbrev, där man kraftfullt trycker på förebyggande arbete och formulerar det på ett klokt sätt, skulle kunna öppna förutsättningar för att slippa den regelstyrning som finns i dag på ett helt annat sätt. Det här brådskar. De instrument som finns i dag för att komma till rätta med en ökad alkohol och narkotikakonsumtion är skatteinstrumentet, monopolet och förebyggande arbete. Den nationella handlingsplanen är ett bra initiativ som socialministern har tagit för att angripa en ökad konsumtion. Vi har ju faktiskt ambitionen att vi ska sänka den, och jag tror att föreningsstödet är ett av de viktigaste instrumenten där. Om kommunerna ska ha en reell möjlighet att få draghjälp i ett sådant arbete måste det finnas ett basstöd som upprätthåller en bred och stark folkrörelseverksamhet. I det sammanhanget skulle det vara intressant att höra socialministerns tankar och funderingar, utöver de vi nu har talat om. Kan socialministern se några andra vägar och stödformer för att stärka just nykterhetsorganisationerna som en del av Folkrörelsesverige i det här arbetet? Det kan naturligtvis också handla om andra folkrörelser i den mån de är beredda att gå in och jobba med just förebyggande insatser på alkohol och narkotikaområdet. Jag vill påstå att det har skett en dramatisk ökning av konsumtionen. Med de erfarenheter vi har vet vi att det också följs av ökade skador och ökat missbruk. Här måste vi vidta kraftfulla åtgärder. Vi vet i dag att prisinstrumentet är svårare att hantera på sikt. Det har ju varit det starkaste instrumentet. Då blir förebyggande arbete bara viktigare och viktigare och därmed också folkrörelseinsatser och folkrörelsearbete. Kan socialministern se några andra vägar? Det skulle vara spännande att höra.
Herr talman! Under flera år hade jag förmånen att vara ordförande i Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en spännande organisation. Den arbetar på regeringens uppdrag med att fördela stöd till folkbildningsorganisationerna och till landets folkhögskolor. Där har man använt det system som också gäller för idrottsrörelsen, nämligen att man överlåter till organisationerna själva att fördela bidragen efter ett mycket bestämt regelverk. Den stora utmaningen där handlade om att förhindra att stödet bara konserverade den gamla strukturen och i stället öppna för nya folkbildningsorganisationer och nya folkhögskolor. Den stora testen blev när idrottsrörelsen startade en egen folkbildningsorganisation. Folkbildningsrådet klarade det provet och såg till så att stödsystemet kunde utvecklas. Jag förstår att regeringen och riksdagen på sin tid var kritiska mot det gamla systemet eftersom det uppenbart uteslöt flera organisationer. Det handlade bara om en fördelning efter ett gammalt mönster till de gamla organisationerna. Det är klart att ett sådant samhälleligt stöd kommer att utsättas för kritik. När vi nu har uppdragit till Socialstyrelsen att utvärdera det nuvarande stödet är avsikten att dess utvärdering ska ligga till grund för en diskussion. Jag är beredd att i en sådan diskussion öppna för att hitta fram till ett annat system för stöd just till basverksamheten. Jag inser som engagerad folkrörelsemänniska att man inte kan driva alla folkrörelser bara projektinriktat, projekt för projekt. Det är då det offentliga som styr det frivilliga folkrörelsearbetet. Folkrörelserna måste själva formulera sina mål och själva utvärdera sina resultat. I grunden har vi alltså samma uppfattning, men jag vill framhålla att eftersom riksdagen fattade beslut 1998 och systemet nu har gällt i tre år är det rimligt att vi uppdrar åt Socialstyrelsen att redovisa ett underlag för en diskussion. Vi får det nästa vår, och då får vi en chans att diskutera hur det här systemet ska se ut i framtiden. Vi ska inte upprepa de fel som fanns före 1998, men det är inte alldeles säkert att den nuvarande ordningen ska behållas. Vi får en möjlighet att se hur den skulle kunna förbättras så att vi också ska kunna ge ett rejält stöd till det genuina folkrörelsearbetet på alkohol och narkotikaområdet.
Herr talman! Jag tror att jag och socialministern har samma uppfattning om det här, och det gläder mig. Det har upplevts och upplevs som djupt orättvist att basstödet till organisationerna hanteras på olika sätt, att man inte ger samma förtroende till dessa organisationer som man ger exempelvis till idrottsrörelsen och folkbildningen. Vi kan se framför oss att organisationerna nu kommer att vara med i en dialog och en utvärdering, något som jag verkligen välkomnar. Jag var oerhört kritisk när systemet ändrades, även om jag kan säga till Lars Engqvist att också jag insåg att det var nödvändigt att göra någonting. Jag hade gärna sett att man då hade tagit steget fullt ut och infört samma system som för folkbildningen och idrottsrörelsen. Vi hade då i kammaren i dagarna just hanterat idrottsrörelsens och folkbildningens system. Nu blev det inte så. Man har följt dessa frågor, och jag har lovat att återkomma till dem ända sedan beslutet fattades. Det känns skönt att socialministern och jag i dag har samma uppfattning om detta och att organisationerna nu får möjlighet att vara med i arbetet. Det är utan tvivel långsiktigt en verklig kraftkälla. Om det förut har varit viktigt med ett starkt folkrörelseengagemang och folkligt engagemang i dessa frågor är det än viktigare i dag. Engagemanget har också en större bredd. Man kan även titta på vad som händer i demokratisammanhang, där Britta Lejon nu arbetar för att hitta vägar för att stärka folkrörelserna på ett nytt sätt. Jag vill framföra ett tack till socialministern för debatten och för svaret.

Herr talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att tillgodose behovet av logopeder samt för att öka vårdsektorns kunskaper om och förståelse för personer med afasi. Logopeder utreder, diagnostiserar och behandlar personer med tal-, röst och språkstörningar av olika art och grad. Ansvaret för rehabilitering, där logopedstöd kan ingå, ligger hos sjukvårdshuvudmännen. En förutsättning för att kunna tillhandahålla en god vård för dem som drabbats av afasi är givetvis att det finns tillgång till logopeder i tillräcklig omfattning. Enligt det utbildningssystem vi har är det ett ansvar för högskolor och universitet att beakta arbetsmarknadens behov och se till att det utbildas tillräckligt många människor inom olika yrken för att tillgodose de behov som finns i samhället. Logopedutbildning ges i dag vid fyra universitet, nämligen vid Karolinska Institutet samt vid Lunds, Göteborgs och Umeå universitet. Utbildningen omfattar 160 poäng, och påbyggnadsutbildningar anordnas regelbundet på kursorterna. Det finns ett stort intresse för utbildningen, och det är många sökande till de platser som finns. Enligt tillgänglig statistik har det skett en successiv ökning av antalet logopeder under senare år. Mellan åren 1996 och 2001 ökade antalet logopeder från 815 till 986. Det rör sig således om en ökning med 171 logopeder på sex år. Enligt de uppgifter jag fått är åldersfördelningen relativt gynnsam eftersom många logopeder finns i åldersgrupperna 35-44 år. Enligt Landstingsförbundets prognos över rekryteringsbehov och tillgång kan logopedresursen utökas något genom ökad sysselsättningsgrad. Här finns alltså en viss outnyttjad potential. Eftersom logopederna kan ha en arbetsmarknad utanför hälso och sjukvården är det givetvis också viktigt att vårdgivarna skapar arbetsförhållanden som gör att de logopeder som finns i stor utsträckning väljer att arbeta inom vården. Vad gäller frågan om vårdsektorns kunskaper om och förståelse för personer med afasi så måste det givetvis ingå i grundutbildningen för sjukvårdspersonal att lära sig att bemöta människor med olika funktionshinder som t.ex. afasi. Detta är också något som kan och bör uppmärksammas i samband med olika fortbildningsinsatser för vårdpersonalen. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar för att deras personal har den kompetens som krävs för att kunna ge god vård till alla människor. Jag kan slutligen nämna att Statens institut för särskilt utbildningsstöd, SISUS, har fått regeringens uppdrag att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionshinder. Det skedde i samband med att den nationella handlingsplanen för handikappolitiken beslutades i maj 2000. SISUS utarbetar ett nationellt program för kompetensutveckling som riktar sig till alla i Sverige som är offentligt anställda. I arbetet har SISUS hjälp av ett kompetensutvecklingsråd med representanter för handikapprörelsen och olika huvudmän och myndigheter.
Herr talman! Jag vill tacka socialminister Lars Engqvist för svaret. Varje år får ca 5 000 personer afasi. Man kan få afasi oberoende av ålder. Ca 1 750 av dem som drabbas är i arbetsför ålder. Den vanligaste orsaken är hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan. Även traumatiska hjärnskador kan leda till afasi. Hjärncellerna i vänstra hjärnhalvans språkområde blir skadade. Det är vanligtvis en avgränsad hjärnskada, men denna kan ofta medföra fysiska handikapp, t.ex. förlamning. Afasi yttrar sig på olika sätt. En vanlig form är ett sökande språk i telegramstil. En annan form är flytande tal som är helt oförståeligt för lyssnaren. Jag har i interpellationen beskrivit att det friska språket finns kvar i båda hjärnhalvorna men att personer som drabbats av afasi har svårt att komma åt det. Om skadan hamnat längre bak i hjärnan letar personen hela tiden efter ord. Om däremot skadan hamnat längre fram i hjärnan förväxlar personen orden. Om skadan hamnat längst fram handlar svårigheten om att koppla ihop till meningar. Herr talman! Det var inte en lektion med socialminister Lars Engqvist, som redan känner till detta, som jag skulle ha. Det ropas efter logopedhjälp, och det är sådan hjälp som Engqvist ansvarar för. Det saknas logopeder. Personer som drabbas av afasi är inte sjuka utan funktionshindrade. Vägen tillbaka går genom träning och åter träning. Logopedstöd förbättrar möjligheterna för en framgångsrik rehabilitering. Logopeden ger individuell tal och språkterapi. Den kroppsliga träningen tar sjukgymnasten och arbetsterapeuten hand om, men talträningen kan bara logopeden ta hand om. Logopeder saknas på flera områden. Det är ett bekymmer för den enskilde som inte får den hjälp hon eller han ska ha, och det ställer till besvärligheter för anhöriga. Det blir i längden dyrare att inte rehabilitera snabbt. Verkligheten är också den att det inte finns så många logopeder med intresse just för afasi. Eftersom intresset för att söka logopedutbildning är stort borde antalet platser utökas i snabbare takt. En ökning med 171 logopeder på sex år är inte mycket. Vi måste tänka på att sjukhusen numera sänder hem afasipatienter mycket snabbare och på att också primärvården har ett vårdansvar. Logopeder måste finnas såväl i primärvården som på sjukhusen. Det bedrivs ingen forskning på detta område. Läkare med specialintresse är hänvisade till internationella fortbildningsinsatser. Herr talman! Jag vill därför fråga socialminister Lars Engqvist om han är beredd att göra en utvärdering av den ökning av antalet utbildningsplatser som skett och vad det tillskottet gett just på afasiområdet. Om vi fingranskar detta är jag orolig för att vi ser att det inte har blivit något tillskott vad gäller afasiområdet, eftersom intresset för afasi bland logopeder inte tycks vara så stort. Det finns andra attraktiva arbetsuppgifter. Jag har inga belägg för det, och därför vill jag att socialministern utreder just den frågan.
Herr talman! Ökningen med 171 logopeder på sex år är inte mycket, säger Ulla-Britt Hagström. Jo, det är det faktiskt med tanke på hur utvecklingen har varit under denna period när det gäller sjukvården i övrigt. Det är en ökning med 20 % under denna period. Därmed är det inte sagt att behovet av logopeder är tillfredsställt eller att vi utnyttjar de logopeder som finns i svensk sjukvård på ett effektivt sätt. Det behövs fler, och utbildningen kan mycket väl behöva utökas. Det viktigaste är att vi gör klart hur ansvarsfördelningen ser ut i detta fall. Det är naturligtvis högskolorna och universiteten som är ansvariga för att fördela utbildningsresurserna utifrån den bedömning de gör av behovet av olika specialiteter. Det ska ske i samverkan med de bedömningar som görs från sjukvårdshuvudmännen och framför allt från Landstingsförbundet. Förslaget om en särskild utvärdering just när det gäller logopeder är jag inte beredd att omedelbart bifalla. Däremot sker det en regelbunden utvärdering av hur vi fördelar resurserna när det gäller den utbildning som riktar sig mot vården. Vad som har skett under de senaste åren är att vi har ökat antalet utbildningsplatser. Staten tog över sjukvårdsutbildningen och utökade sjuksköterskeutbildningen med 30 %. Vi har också utökat läkarutbildningen. Det är viktigt att vi ser också till övrig utbildning på högskolenivå och att vi följer utvecklingen, så att vi får en utbildning som tillgodoser de krav som ställs inom sjukvården. Den utvärderingen sker successivt. Då kan vi också diskutera hur vi ska garantera att vi har tillgång till logopeder i framtiden. Men det sker alltså en ökning. Dessutom säger Landstingsförbundet självt att man inte utnyttjar de logopeder som finns tillräckligt mycket. Det är viktigt för sjukvårdshuvudmännen att se över detta och utnyttja den kunskap och erfarenhet som finns bland dagens logopeder.
Herr talman! Tack, Lars Engqvist. Det är ändå så att en logoped behövs för utredning, för att en differentierad diagnos ska kunna ställas och för att man ska kunna fastställa behandlingsbehov, behandlingsgång och prognos. Logopeden ska ge patienten information, så att patienten själv kan vara delaktig i behandlingen, och informera om lämpliga hjälpmedel, möjlighet till fortsatt behandling utanför sjukhuset och afasiföreningen, osv. Man ska få med de anhöriga. Man kan se på en person som blir utskriven väldigt snabbt från ett sjukhus. Han eller hon kanske bor i ett område där det över huvud taget inte finns tillgång till logoped. Behandlingen är specifik, och det är bara logopeden som kan utföra den och som har specialutbildning. Då får annan personal i sjukvården, som inte har den kompetensen, gå in. Det är klart att logopederna kan handleda andra, men de kan aldrig handleda annan personal så långt att den kan ta över en så viktig uppgift. Det måste till en intensivträning i början. Det är här vi kan spara mycket. Det räcker inte att träffa en logoped varannan vecka, som är fallet för väldigt många. Vi hade ett rundabordsmöte hemma i Skaraborg. Flera drabbade var inbjudna, och det fanns expertis att tillgå. Det fördes ett samtal. Det starkaste önskemålet gällde logopeder. Man vill ha den hjälpen. LSS och de möjligheter som saknas på det området togs också upp. Det var också viktigt för många som hade drabbats hårt, men det viktigaste var logopeder. Vi kan titta på vad som har hänt denna period. Visst har det skett en ökning med 20 % under perioden, men det finns ändå väldigt få logopeder. Det finns drygt 1 000 logopeder totalt. De ska ombesörja väldigt mycket. Vi har väldigt mycket inom dyslexiområdet t.ex. som kan vara spännande för en logoped att ta tag i. Afasi hamnar, vad jag förstår, i andra hand. Likadant är det med forskningen. Herr talman! Om man går in och tittar på hemsidor och läser om afasi och forskning osv. slår det en att det inte finns något svenskt. När jag talar med en expert från Göteborg om detta vädjar han om att resurser som möjliggör resor och fortbildning inte ska dras in. Vi experter är alldeles ensamma. Vi måste kunna resa till Storbritannien och USA och kunna ta del av de forskarseminarier som finns. Det är också en uppgift för oss att se till att vi utvecklar verksamheten. Man kan finna en hel del dansk och norsk forskning och forskning från Storbritannien och USA, men Sverige lyser med sin frånvaro. Det är också en fråga jag vill ställa till Lars Enqvist: Ska vi stimulera ökad forskning på det här området? Det är ju samhällsekonomiskt att rehabilitera en person betydligt snabbare än vad som sker i dag.
Herr talman! Problemet med Ulla-Britt Hagströms frågeställning är att den egentligen rör institutioner eller delar av politiken som jag inte är ansvarig för. Låt oss sortera det. När det gäller frågan om att utnyttja den kunskap som finns och utnyttja de logopeder som finns är det naturligtvis i första hand sjukvårdshuvudmännen som är ansvariga för detta. Landstingsförbundet meddelade, som jag säger i interpellationssvaret, att man i dag faktiskt inte utnyttjar den kunskap som finns. Det finns en outnyttjad kapacitet, och det är viktigt att den utnyttjas. Det andra är att bedöma behovet av logopeder framöver. Då är det viktigt att också lyssna till vad sjukvårdshuvudmännen anger, framför allt genom Landstingsförbundet. Detta ska sedan ligga till grund för de beslut som fattas om utbildningsplatser på de universitet och högskolor som utbildar logopeder. Det sker en ökning. Man konstaterar också att intresset för logopedutbildning är stort. Hur man fördelar utbildningsplatserna blir till sist en fråga för universiteten och möjligtvis också för utbildningsministern. Ulla-Britt Hagström kanske skulle fråga utbildningsministern hur han ser på fördelningen av platser till den här utbildningen. Det gäller delvis också forskningen. Forskningen på det här området är viktig. Hur vi fördelar forskningsresurserna blir en fråga för utbildningsministern. Jag tycker det är viktiga frågeställningar. De får effekt på det område som jag är ansvarig för, nämligen hela hälso och sjukvården. Men bedömningen av arbetsmarknaden för logopeder i framtiden ligger hos sjukvårdshuvudmännen. Bedömningen av utbildningsbehovet ligger hos universitet och högskolor. Frågan om forskningsinsatserna ligger hos utbildningsministern. Vi kanske gemensamt ska se till att vi får alla aktörer att intressera sig för frågeställningen. Jag tror att vi har ett gemensamt intresse av att se till att det finns tillräckligt med logopeder för att klara såväl diagnoser som de vård och behandlingsprogram som många människor kräver.
Herr talman! Ja, det är sjukvårdshuvudmännens uppgift att se till att man försöker utnyttja logopederna så långt man kan och att man skapar en bra arbetsmiljö så att de väljer det här området. Det är också sjukvårdshuvudmännens ansvar att se till att den som har drabbats av afasi får tillräcklig vård väldigt snabbt. Tidigare var det möjligt att få träning inom folkhögskoleverksamheten, vilket Norge är bra på. Där har man lagt upp stora program för det. Vi har haft det tidigare i Sverige, men det tycks försvinna alltmer och mer. I dag hänvisar man till positiva exempel som dagvårdsträning i Örebro och i Kristianstad. Det är väldigt bra att visa på goda exempel. Här har socialministern en fantastisk möjlighet att samarbeta med Afasiförbundet och stimulera den verksamhet man har byggt upp med pröva-på-rum och hjälp till självträning. Det finns en del verksamhet, men det är egentligen väldigt lite. Såvitt jag förstår är Lars Engqvist en del av regeringen. Det kan inte i vårt moderna tekniska samhälle vara brandväggar mellan departementen. En sådan här fråga måste också kunna diskuteras mellan departementen. Jag går gärna vidare till Thomas Östros, men jag tror att det är lättare för Lars Engqvist att påvisa att behovet inte är tillgodosett vad gäller utbildningen av logopeder så att vi får tillräckligt många som intresserar sig för Afasiproblemen. Det finns många sökande och är alltså en attraktiv marknad. Jag vill ändå först ge chansen till Lars Engqvist att påverka Thomas Östros innan jag behöver komma igen.
Herr talman! Det var bara en upplysning, Ulla Britt Hagström, om att riksdagsledamöter har möjlighet att ställa interpellationer till de statsråd som berörs av frågeställningen. Debatten underlättas ju om man ställer forskningsfrågor till den som är ansvarig för forskningen och utbildningsfrågor till den som är ansvarig för utbildningen. Sedan har regeringen ett gemensamt ansvar för helheten. Det jag menade var att diskussionen om fördelningen av forskningsresurser är otroligt spännande. Det är inte bara så att det handlar om ett enda område, utan det gäller att se på hur vi fördelar forskningen till de olika områdena och vilka resonemang som finns bakom. Det vet jag att Thomas Östros har både en djup kunskap om och en mycket genomtänkt syn på. Det var bara en uppmaning att gärna ställa en interpellation till Thomas Östros för att få en diskussion om detta. Det gäller naturligtvis också fördelningen av utbildningsplatser. Men resultatet är viktigt, nämligen att vi faktiskt uppmärksammar problemet, men också att vi ser till, vilket är viktigt, att det finns tillräckligt många logopeder för att det här stödet ska kunna ges. Behovet av logopeder kommer att öka. Ökningen som har skett under de här åren visar på att behovet har ökat och det kommer att öka framöver också. Vi ska se till att vi får tillräckligt många logopeder. Där har regeringen ett gemensamt ansvar. Men för att få diskutera fördelningen av forskningsmedel på ett förnuftigt och klokt sätt är det bättre att ställa frågan direkt till Thomas Östros.

Herr talman! Hillevi Larsson har frågat mig om jag tänker verka för en utbyggnad av antalet behandlingsplatser i metadonprogrammen, korta väntetiderna till sådan vård, verka för att erbjuda familjebehandling när fler än en i familjen missbrukar, verka för att motiverade fångar erbjuds metadonbehandling samt slutligen verka för att metadonbehandling prioriteras för äldre prostituerade missbrukare. Låt mig först säga att jag delar Hillevi Larssons utgångspunkter i dessa frågor. Det övergripande målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Målet för samhällets vård och behandlingsinsatser är att alla narkotikamissbrukare ska nås med erbjudande om hjälp och vid behov vård mot sitt missbruk. Hjälpen ska nå människor i ett tidigt stadium av missbruket. Vårdinsatserna ska syfta till ett liv fritt från missbruk. Vården ska vara av god kvalitet. Insatserna ska vara långsiktiga och uthålliga. Det slår regeringen fast i den proposition med förslag till handlingsplan mot narkotika som nyligen överlämnades till riksdagen. I propositionen framgår också att regeringen delar Narkotikakommissionens bedömning att begränsade behandlingsprogram med metadon eller andra underhålls eller blockeringsmediciner inte riskerar att skada den restriktiva narkotikapolitikens trovärdighet. Sådana program kan vara betydelsefulla bl.a. för smittskydd och rehabilitering, under förutsättning att de ingår i en socialpolitisk helhet samt är väldokumenterade. Metadonbehandling har funnits i över 30 år. Resultatet från en ny långtidsuppföljning av metadonpatienter, utförd av Socialstyrelsen, bekräftar det man funnit i andra studier, nämligen att dödlighet, missbruk och kriminalitet minskar under tiden i metadonbehandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering konstaterar också goda resultat av långtidsbehandling med metadon. Det innebär dock inte att substitutionsbehandling fullt ut skulle kunna ersätta andra rehabiliteringsinsatser som både bygger på och syftar till drogfrihet. Substitutionsbehandling är och ska förbli ett värdefullt komplement till drogfri narkomanvård. Det får enligt min mening inte bli ett förstahandsval eller det enda vårdalternativ som erbjuds en opiatmissbrukare, som är fallet i en del andra länder. Det är mot den bakgrunden taket för deltagande i metadonbehandling samt intagningskriterierna ska ses och bedömas. Utformningen av kriterierna samt taket för antalet deltagande - i dag 800 patienter - styrs av en föreskrift som utfärdas av Socialstyrelsen. Taket i sig har aldrig bidragit till att skapa en kösituation. Socialstyrelsen följer noga utvecklingen och höjer taket vid behov. Däremot kan många patienter ha svårighet att leva upp till intagningskriterierna och förbudet mot sidomissbruk när de är inne i programmet. Således bör både missbrukande familjemedlemmar och äldre prostituerade missbrukare kunna erbjudas plats så länge de uppfyller intagningskriterierna. Frågan om att tillskapa nya platser för metadonbehandling avgörs av det landsting som ansvarar för narkomansjukvården i den aktuella regionen. Så länge taket inte överskrids finns det inget som hindrar ett landsting från att inrätta metadonprogram på en ny ort. När det gäller frågan om metadonbehandling för intagna på häkten och anstalter gör kriminalvården bedömningen att det inte behövs något sådant program. Regeringen har i den nationella narkotikahandlingsplanen avsatt 100 miljoner kronor för en särskild satsning inom kriminalvården. Denna satsning har bl.a. som mål att göra våra anstalter och häkten drogfria och att de intagna som har missbruksproblem identifieras och erbjuds behandling. Det är viktigt att hålla våra häkten och anstalter drogfria. Jag menar att den kraftiga satsning som nu görs ger goda möjligheter att bekämpa narkotikan på våra fängelser och ger dessutom de intagna chansen att använda anstaltstiden till en positiv förändring av sina liv. Innehållet i och dimensioneringen av missbrukarvården är en fråga som engagerar många människor. Det finns utan tvekan en utbredd oro för att de mest utsatta inte får den vård de behöver. Frågan om missbrukarvården och insatser för att utveckla den har därför en framskjuten plats i regeringens proposition med förslag till handlingsplan mot narkotika som nu behandlas av riksdagen. Att se till att de mest utsatta missbrukarnas behov tillgodoses inom ramen för lokala narkotikabekämpningsstrategier blir därför en särskilt viktig fråga för den särskilda narkotikasamordnare som nyligen börjat sitt arbete.
Herr talman! Det gläder mig att ministern har en så pass positiv grundinställning till metadonbehandling. Det bådar gott för framtiden. Jag håller med Lars Engqvist om att det första alternativet givetvis bör vara drogfri behandling. Det är det man ska pröva först. Det är det som måste vara målet. Det ska naturligtvis vara tuffa intagningskriterier. Men jag upplever ändå inte att jag riktigt har fått svar på alla mina frågor. En av de saker som jag tycker är viktig är fortfarande taket. I dag fylls inte utrymmet till taket upp, och jag tror att det har två huvudorsaker. Den ena är att det inte finns metadonbehandling på fler platser i landet. I dag finns den bara i Uppsala, Göteborg, Lund och Malmö. Hela Göteborgsregionen t.ex. saknar behandling. Göteborg är ju vår näst största stad med drogproblematik och storstadsproblematik. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om det inte behövs behandling där. Jag skulle vilja fråga vad det beror på att det inte redan finns behandling där. Jag kan även tänka mig andra delar av landet som skulle behöva täckas upp. Då skulle man genast ha fler platser och närma sig det här taket. Den andra huvudanledningen till att taket inte uppfylls tror jag är att väntetiderna för att komma in är för långa. Det är inte i första hand en kösituation, precis som ministern säger, men väntetiderna är för långa. I dag kan väntetiderna vara upp till en månad. Med tanke på den extrema abstinens det leder till om man inte får sitt heroin när man är beroende av det kan det räcka med ett par dagar för att man ska falla tillbaka i missbruk om man inte får metadon som ersättningsbehandling. Därför tror jag att om man bara kortade väntetiderna skulle man se att behovet var mycket större. Det finns väldigt många motiverade, varav en del inte ens tycker att det är lönt att söka för de vet att de inte klarar att vänta i flera veckor. En del som söker faller tillbaka i missbruk och kommer då inte ifråga för metadonbehandling. De här punkterna hänger för mig ihop, väntetiden och taket för platserna. Jag skulle också när det gäller fängelserna vilja fråga om kriminalvården inte bedömer att det finns några opiatmissbrukare i fängelserna, framför allt rör det sig om heroinister. Även om det bara är ett fåtal tycker jag att de borde komma i fråga för metadonbehandling så att de i bästa fall kan leva ett normalt liv när de kommer ut ur fängelset. När det gäller mitt förslag att prioritera äldre missbrukare kan ju de här intagningskriterierna vara relevanta både för en mycket ung missbrukare som har missbrukat en relativt kort tid och en äldre missbrukare som har missbrukat kanske halva sitt liv. Då anser jag att man på något sätt bör prioritera de äldre missbrukarna, inte minst med tanke på att de verkligen har prövat andra alternativ och inte lyckats. När det gäller familjebehandling tror jag inte att det är så relevant i alla delar av landet. Men i t.ex. Malmö, där heroinpriserna är väldigt låga, är detta extra viktigt, för där försörjer ofta den prostituerade kvinnan även sin pojkvän där hemma och hans heroinmissbruk genom prostitution. Då blir det omöjligt att lösa hennes situation, dvs. att få henne att sluta prostituera sig och sluta missbruka heroin, om man inte samtidigt tar itu med pojkvännen. Det blir omöjligt att sluta på egen hand när någon annan i familjen håller på.
Herr talman! Motivet för att arbeta med ett tak är i grunden att ge en signal till alla, både i hälso och sjukvården och i kommunernas socialtjänst, om att metadonbehandling ska vara en del i en väl planlagd och väl genomtänkt behandling för missbrukare. Man kan alltså inte ha metadonbehandling utan att syftet är att det ska leda till drogfrihet. Restriktionen har i huvudsak handlat om och motiverats av ge den signalen. Socialstyrelsen själv gör bedömningen att taket som sådant, dvs. 800 patienter, inte har hindrat någon region att införa metadonbehandling. Vid det senaste årsskiftet ingick 714 missbrukare i behandlingen. Det finns alltså utrymme för ännu fler. Det är också möjligt för Socialstyrelsen att öka antalet ifall man ser att kraven ökar. Hillevi Larsson påpekar någonting som är ganska intressant, nämligen att man i Västra Götaland inte har startat något sådant program. Intressant är dock att man håller på och diskuterar detta sedan något år tillbaka. Man har ännu inte ansökt om detta hos Socialstyrelsen, men det pågår en diskussion om att införa ett metadonbehandlingsprogram. Såvitt jag har förstått kommer också Socialstyrelsen att godkänna ett sådant program, och naturligtvis är man i så fall beredd att också höja taket för att ge Västra Götaland en möjlighet att genomföra programmet. Jag tror alltså att metadonbehandling liksom annan substitutionsbehandling är viktig som en del i en väl genomtänkt narkotikapolitik och ett väl genomtänkt program för den enskilda missbrukaren. Då får naturligtvis taket inte vara någon restriktion. Taket kan dock vara just en fungerande signal till alla aktörer om att se metadonbehandling eller annan substitutionsbehandling som ett led i en behandling som syftar till drogfrihet. När det sedan gäller kriminalvården förs det ett annat principiellt resonemang som är viktigt, nämligen att om man ska erbjuda metadonbehandling för intagna i kriminalvården bör samma regler gälla för dem som för andra missbrukare. Det ska inte vara någon skillnad mellan dem som har fått ett frihetsberövande och andra personer när det gäller remissförfarande, utredning, antagande till metadonprogram och uppläggning av behandlingen. Det är därför Kriminalvårdsstyrelsen har sagt att man inte behöver ha några särskilda regler för fångvårdsanstalterna utan att de intagna ska kunna erbjudas samma behandling som andra, om det motiveras i deras behandlingsprogram för att bli drogfria. Det handlar alltså inte om ett nej till att använda metadonbehandling för intagna utan om att de intagna i kriminalvården ska bedömas på samma sätt som andra missbrukare. Det är det som är ställningstagandet. Jag hoppas att Kriminalvårdsstyrelsen arbetar för att de intagna som är tunga missbrukare - och de är alldeles för många - erbjuds möjlighet att komma i kontakt med sjukvården och därmed också erbjuds möjligheten att få delta i ett metadonprogram, om det anses vara viktigt för att de ska nå drogfrihet.
Herr talman! Det var en del glädjande svar. Det här med kriminalvården tycker jag är mycket glädjande. Varför skulle just heroinmissbrukare särbehandlas jämfört med andra fångar? De har lika stor rätt att bli av med sitt missbruk som andra fångar. Det gläder mig att de ska få den möjligheten. När det gäller Göteborg tror jag också att det är väldigt viktigt att det händer någonting där. Det gläder mig att det finns signaler om att det kan bli någonting. Jag tror att taket eventuellt kan komma att behöva höjas ju fler behandlingsplatser det blir i landet, t.ex. om Göteborg kommer till och kanske ytterligare någon stad. Sedan vill jag återkomma till det jag var inne på i början, nämligen väntetiderna. Det tror jag är det absolut mest avgörande av allting vi talar om här. Fältarbetare i Malmö som jag har träffat säger att det finns många som i stort sett är dödsdömda av läkarna. Ta en 45-50-årig kvinna med små barn som har missbrukat i större delen av sitt liv. Läkarna har gett henne en dödsdom: Om du inte slutar missbruka inom tre månader kommer du att dö. Samtidigt vet fältarbetarna att eftersom väntetiderna är så långa kommer den här kvinnan inte att klara av att vänta fram till behandlingstillfället. Om hon ansöker i dag och får behandling om ett par veckor eller en månad hinner hon falla tillbaka i sitt missbruk under den tiden och kommer alltså inte i fråga. Då får hon göra en ny ansökan, det blir en ny process och det går ännu längre tid. Med tanke på att detta är sjuka människor som är på sitt yttersta och har små barn tycker jag att man ska korta väntetiderna. Det är bl.a. därför jag säger att jag vill prioritera äldre prostituerade heroinmissbrukare. De är i en sådan utsatt situation att det kan vara en fråga om liv eller död, och dessutom kan små barn vara inblandade. Jag tycker att ansökningskriterierna är en bra grund att stå på, men de bör kompletteras med en klar prioritering. En 20-årig heroinist som har missbrukat i fyra år är inte i samma situation som en 50-årig heroinist som har missbrukat i 25 år, har små barn och har varit prostituerad större delen av sitt liv. När det gäller 20-åringarna bör målet vara total drogfrihet, dvs. inte metadonbehandling. När det gäller 50 åringarna borde man med mycket kort varsel kunna prioritera dem i kön, dvs. ge dem metadonbehandling med så liten väntetid som möjligt. De har prövat alla andra vägar, och det har helt enkelt inte fungerat. Då tror jag att metadonbehandling är ett alternativ. Det har, precis som ministern redovisar, gett mycket positiva resultat i form av att kvinnorna - som det ofta handlar om - har kunnat sluta med sitt missbruk och därmed sin prostitution och nu kan leva ett normalt liv och ta hand om sina barn. Allt det här med dålig hälsa och kriminalitet som kommer i bakvattnet av heroinet blir lite mer under kontroll. Man får alltså ett någorlunda normalt liv. Jag håller med om att målet egentligen bör vara nolltolerans, dvs. inga droger, inte ens substitutionsbehandling som metadon. Men i de här fallen - där man har försökt allt annat, där barn är inblandade och där det är fråga om liv eller död - tror jag att man absolut måste gå på metadonlösningen, och det så snabbt som möjligt. Gärna ska det bara ta någon enstaka dag innan man får behandling. Jag är alltså ganska nöjd med svaret, men jag skulle ändå vilja få lite kommentarer kring det jag nu har talat om.
Herr talman! Den grundläggande principen bör vara att alla missbrukare ska erbjudas omedelbar vård oavsett hur deras missbruk ser ut och oavsett hur deras personliga behandlingsplan ser ut. Väntetider till metadonbehandling är egentligen bara ett av de stora problemen. Väldigt många missbrukare erbjuds inte ens vård. Jag tycker att det är ett jättestort problem för det svenska samhället. Ambitionen borde vara att samtliga missbrukare söks upp och erbjuds vård och behandling omedelbart. Visst är detta ett problem. Som Hillevi Larsson påpekar finns det missbrukare som är mogna för och lever upp till kriterierna för metadonbehandling, missbrukare för vilka metadonbehandling skulle kunna vara viktigt först som ett steg mot en någorlunda normal social tillvaro och i nästa steg mot drogfrihet. Men den som avgör om det finns väntetider är landstingen i respektive sjukvårdsområde. Så länge taket inte är uppnått är det fullt möjligt för landstingen att öka antalet platser för metadonbehandling. Det är viktigt att de landsting som har sådana program - och det gäller i region Skåne - att förstå att de faktiskt kan utöka resurserna så att ingen ska behöva vänta. Därför är det också viktigt att notera att det förs en diskussion i Västra Götaland om att starta metadonbehandling som komplement till annan framgångsrik behandling. Socialstyrelsen kommer att behandla en sådan förfrågan så snart en ansökan kommer in. Det finns inte några restriktioner från statens sida, varken när det gäller kriterierna för behandling eller när det gäller taket för deltagande som hindrar regionerna och landstingen att se till att väntetiderna tas bort för de missbrukare som lever upp till kriterierna och som är mogna för metadonbehandling. När vi nu ska föra ut intentionerna i den narkotikapolitiska handlingsplanen får vi gemensamt se till att landstingen lever upp till kraven på att ta bort väntetiderna för dem som behöver och som skulle må väl av en sådan behandling.
Herr talman! Jag upplever att jag har fått ett positivt svar på alla mina krav. Jag kan hastigt upprepa att det handlar om att taket på 800 deltagande inte ska vara absolut fast, utan det ska finnas en möjlighet att höja taket vid behov, vilket hittills inte har förekommit. Det låter positivt att fängelsekunder ska få behandling för sitt heroinmissbruk, att äldre prostituerade ska kunna prioriteras och att familjebehandling ska erbjudas. Jag hoppas att regeringen ska föra ut budskapet. Det är olika i olika delar av landet. Familjebehandling är mer relevant i Malmö där heroinpriserna är låga. Äldre prostituerade finns förvisso överallt. Budskapet bör föras ut att även om de olika grupperna passar in i ansökningskriterierna ska de ändå bedömas olika framför allt i fråga om väntetiderna. En del byråkrati och ekonomiska hinder bör undanröjas så att resurserna kan prioriteras på att ta in människor för behandling så snabbt som möjligt. Jag tror inte att det behövs en så lång ansökningsprocess för t.ex. en 50 årig prostituerad kvinna som har kommit och gått i socialtjänsten under många år. Hennes situation är väl känd, och det behövs ingen längre utredning. Det bör gå att snabbt ta in henne för behandling. Jag är nöjd med svaret och tackar så mycket för det.
Fru talman! Birgitta Sellén har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta skattemässigt för elitidrottare att bo kvar i Sverige. Hon undrar vidare om jag är beredd att ta initiativ till att se över skattelagstiftningen för att skapa en möjlighet att införa ett idrottskonto för elitidrottare. Enligt min mening bör skattereglerna så långt möjligt vara utformade på ett sådant sätt att undantag för olika grupper kan undvikas. Detta är i linje med den skattereform som genomfördes i början av 1990 talet. Nya reserveringsmöjligheter är således inte förenliga med vedertagna principer för en generell och enhetlig beskattning av arbetsinkomster. Jag är därför inte beredd att se över skattelagstiftningen i syfte att skapa möjligheter att införa idrottskonton för elitidrottare eller några andra särskilda skattemässiga lättnader för denna grupp.
Herr talman! Det här var det kortaste och torftigaste svar jag har fått på en interpellation. Jag hoppas att det inte beror på ointresse för frågan. Finansministern säger att nya reserveringsmöjligheter inte är förenliga med vedertagna principer för en generell och enhetlig beskattning av arbetsinkomster. Men det finns redan i dag en del reserveringsmöjligheter, t.ex. skogskontot för skogsbrukare. De kan göra en stor avverkning och sätta in pengarna på ett skogskonto. Pengarna beskattas när de tas ut från kontot. Det finns också ett upphovsmannakonto för författare. Det finns också reserveringsmöjligheter för utländska experter. Den senaste som det blev skriverier om var Filminstitutets vd. Det finns reserveringsmöjligheter redan i dag. Regeringen resonerar nu om en skattereduktion för fackföreningsavgifter. Man väljer att kompensera för olika slags kostnader i stället för att ta itu med problemet med höga skatter för låginkomsttagare. Skogskontot - för att återgå till frågan - innebär att skogsbrukaren får göra den stora avverkningen och sedan får tillgång till pengarna under ett antal år. Skatten betalas efterhand, vilket gör att det blir en dräglig tillvaro för skogsbrukaren som slipper den jättetuffa beskattningen det år avverkningen görs. På liknande sätt kan ett idrottskonto fungera. I stället för att det blir skatteflykt från Sverige med skattepengar kan elitidrottare fås att betala sin skatt i Jag tycker att vi ska vara stolta över de elitidrottare vi har. Men vad ger det för signaler utomlands när vi beskattar dem så att de känner sig tvingade att fly till skatteparadis? Det är ingen bra goodwill för landet. Det finns goda exempel på hur andra länder har fått det att fungera. I Finland genomfördes 1999 en lagändring som innebär att idrottsutövare kan sätta in inkomster på ett idrottskonto. Så länge pengarna finns på kontot är de befriade från inkomst och förmögenhetsskatt. 20 % av de inkomster som överstiger 56 000 mark får sättas in. När idrottskarriären är över har den aktive 5-10 år på sig att plocka ut pengarna, som ska beskattas i takt med att de tas ut. I Norge hanteras liknande fonder av specialförbunden. De är befriade från inkomstskatt. De som sätter in pengar på kontot, t.ex. sponsorer, ska betala arbetsgivaravgift för pengarna. Idrottsutövaren betalar skatt när pengarna plockas ut från kontot. Det är värt att titta mer på hur det fungerar i andra länder. Finansministern säger att han inte vill ge några andra skattemässiga lättnader för denna grupp. Finansministern har missförstått tanken med idrottskonto. Det innebär inte skattelättnader. Skatt betalas när pengarna tas ut. I dag flyttar man i stället till skatteparadis. Pengarna kan behövas för elitidrottarna när de ska utbilda sig. Många av elitidrottarna har valt att försaka sin utbildning under tiden de är elitidrottare. Om de har klarat av sin utbildning kan de behöva startbidrag när de ska starta företag. Jag hoppas att jag kan få ett mer uttömmande och förklarande svar av ministern.
Herr talman! Låt mig inleda med att kommentera interpellationssvaret. Här har Birgitta Sellén väckt en interpellation som berör många direkt och långt fler intresserade. Detta avfärdar finansministern i ett svar som motsvarar ca 13 rader. Herr talman! Jag tycker att detta är oförskämt mot alla dem som denna fråga berör, oförskämt mot Birgitta Sellén, oförskämt mot riksdagen och dess ledamöter, valda av svenska folket. Herr talman! Jag tycker att Bosse Ringholm ska be om ursäkt för detta. Herr talman! Birgitta Sellén visar i sin interpellation tydliga brister i den svenska skattelagstiftningen. Den som inte ses som normal eller vanlig i socialdemokratisk uppfattning hamnar utanför förnuftet i skatteregelverket. Det går lätt att hävda att Ringholms skatteregler tvingar många i landsflykt. Det är förvisso frivillig landsflykt. Men jag tror inte för en sekund att alla våra duktiga idrottsmän och idrottskvinnor, som inget hellre vill än att tävla för Sverige, inget hellre vill än att bo i Sverige. Detta förutsätter naturligtvis att det finns rimliga skatteregler för den berörda gruppen - vilket det uppenbarligen inte finns. Efter de mindre goda resultaten i de nyligen avslutade nordiska spelen måste vi undra om det förs en politik där det satsas på eliten - både för idrottsmän och för andra. Varför lyckas andra länder bättre? Det Birgitta Sellén tar upp i sin interpellation är intressant, och jag hoppas att regeringen studerar frågan vidare. Nu tycks finansminister Bosse Ringholm inte bry sig särskilt eftersom han i sitt interpellationssvar sade att han inte är beredd. Tydligare än så kan inte förakt uttalas för det som berör många. Det är illa att på detta sätt nedvärdera våra duktiga idrottsmän och idrottskvinnor och alla ambitiöst arbetande ledare. Herr talman! Skattereglerna är vidare av sådan art att det utvecklas en viss kreativitet, möjligen främst för alla idrottsmän från andra länder som tävlar i Sverige. Då och då får vi ta del av detta i tidningar med följden att ideella idrottsledare i Sverige råkar illa ut - i en del fall riktigt illa ut. Självfallet ska regler följas. Det finns inget försvar för att otillbörligt kringgå gällande regler. Men dumma regler är till för att ändras, och det försöker Birgitta Sellén och jag göra här i dag. Jag hoppas och tror att Birgitta Sellén har samma uppfattning i den frågan och att finansminister Bosse Ringholm lyssnar och tar intryck. Herr talman! Jag måste ge uttryck för en besvikelse när jag tar del av finansminister Bosse Ringholms negativa interpellationssvar. Där finns ingen förståelse för de svårigheter som många i vårt land upplever som till den grad orättfärdiga att de lämnar landet. Borde inte regeringen och finansministern inse svårigheterna och försöka finna en rimlig lösning, i stället för att lämna ett snorkigt svar på en bra interpellation?
Herr talman! Det är uppenbart att Birgitta Sellén inte riktigt vet på vilket ben hon ska stå. Hon säger i interpellationen att det är angeläget att göra särskilda skattesänkningar för en grupp som har tillfälliga inkomster under en kort period. Och i sitt anförande här i kammaren säger hon att det inte handlar om skattelättnader. Varför har Birgitta Sellén väckt interpellationen om det inte handlar om skattelättnader? Det vore kanske bra om Birgitta Sellén tänkte igenom det hon i sin interpellation säger att hon har för avsikt att åstadkomma, nämligen att vi ska ha ett skattesystem som inte är generellt, utan som ger vissa personer med höga inkomster särskilda skattelättnader under en viss tid. Eller är det så, som hon alldeles nyss sade från talarstolen, att hon inte vill ha några skattelättnader? Hon kan ju rimligen inte ha båda uppfattningarna. Hon kanske borde bestämma sig och tänka igenom vad hon har för uppfattning. Vi har ett generellt skattesystem som ska gälla all inkomstbeskattning, och vi har ett generellt skattesystem när det gäller företagsbeskattning. Det ger den enskilde möjlighet att driva företagsverksamhet, vilket också många idrottsutövare använder sig av. Som företagare kan de naturligtvis även utnyttja alla de reserveringsmöjligheter som finns i vårt skattesystem. Men om man lät olika grupper, som under korta perioder i sitt liv har stora inkomster, få en särställning i vårt skattesystem skulle det föra ganska långt. Jag skulle kunna räkna upp många andra grupper än just idrottsutövare som också har stora inkomster under en väldigt kort period. Vi skulle i så fall få ett skattesystem som är ganska sönderprickat och har stora maskor. Därför har jag svarat kort. Jag trodde att Birgitta Sellén hade kunskap om att vi eftersträvar ett så enhetligt skattesystem som möjligt, och med så få undantag som möjligt. De undantag som Birgitta Sellén nämner, t.ex. expertskatten som vi har haft under senare tid, är till för att möjliggöra för svenska företag att vara konkurrenskraftiga och få hit experter eller forskare. Dessa fall är inte jämförbara. Vi kan ju inte locka idrottsmän från andra länder att etablera sig här. Det är inte heller avsikten, utan det gäller att i första hand ge svenska företag konkurrensmöjligheter som är likvärdiga dem som andra länders företag har. Det är bakgrunden till den särskilda expertskatten, och det har ingenting att göra med den typ av ytterligare undantag som Birgitta Sellén vill ha i skattelagstiftningen. Får jag till sist bara påminna Birgitta Sellén om att den grupp idrottsutövare som hon talar om - de som kanske har de allra högsta inkomsterna - faktiskt är bosatta i Nordamerika. Om man är bosatt i Nordamerika följer man rimligen landets lagstiftning och andra bestämmelser. Jag tycker inte att det finns skäl att göra ytterligare avsteg från de principer vi har i vår skattelagstiftning om en enhetlighet, och därför var jag kort i mitt svar. Vi har tillräckligt många undantag i vårt skattesystem för att många ska tycka att det ibland inte är överskådligt. Att i det här läget göra ytterligare undantag skulle snarast dränera skattesystemet på respekten för enhetlighet.
Herr talman! Jag tycker att det verkar som om finansministern väljer att misstolka det jag har sagt. När jag talar om skattelättnader menar jag att elitidrottare under den tid de tjänar de stora pengarna ska få sätta in pengarna på ett konto, för att senare, när de tar ut dem, betala skatt. För elitidrottaren skulle det kännas som en skattelättnad. Det är bara att konstatera att elitidrottare, precis som vi andra, tycker att hembygden är världens mittpunkt, och de vill kunna stanna kvar där. Sedan gällde det frågan om olika grupper och att man skulle behöva särskilja många olika grupper. Jag är väl medveten om att det finns många som tjänar olika mycket pengar under en viss tid. Som riksdagsledamot tjänar jag mer nu än om jag t.ex. går tillbaka till mitt lärarjobb. Men det skulle inte falla mig in att begära några särregler, för jag har trots allt en månadslön som gör att jag känner mig trygg i min tillvaro. Men hur är det för en elitidrottare? Ministern säger att flera har bosatt sig i Nordamerika. Ja, vi har många hockeykillar som befinner sig där. Men hur många har vi inte som har flyttat till andra länder? Vi har t.ex. Stenmark som flyttade till Monaco, och Pernilla Wiberg och Kajsa Bergqvist, för att nämna några som har valt att lämna Sverige. Men de utövar faktiskt inte sin sport i det landet. De tävlar för Sverige. De exempel som finansministern tar upp handlar om att de faktiskt tävlar och jobbar i Jag tycker att finansministern borde se på de positiva effekterna av att elitidrottare har möjlighet att stanna kvar och faktiskt kunna få skatta i Sverige.
Herr talman! Birgitta Sellén står säkert. Hon visade genom bra exempel från andra länder hur man kan hantera detta. Finland och Norge nämndes. Norge har dessutom en annan fördel. De har skaffat sig en riktig regering, som förstår enskilda människors bekymmer. Och det gick betydligt bättre för Norge i olympiska spelen, vilket vi alla säkert minns. Bosse Ringholm lyssnar inte. Det är inte frågan om skattelättnader, utan det är frågan om beskattning när pengarna används. Jag tyckte att Birgitta Sellén var väldigt tydlig på den punkten. När pengarna tas ut och används sker beskattning, och då kan man inte tala om någon form av skattelättnader. Vi talar inte om NHL-proffs, för vi vet att de bor i USA och skattar där. Vi talar om dem som vi tvingar i frivillig landsflykt för att vi har orimliga skatteregler. Det är dessa ungdomar vi talar om. I många fall är det just ungdomar som kanske har avbrutit sina studier, som behöver pengarna när de kommer upp i 30-årsåldern och återupptar studierna. Pernilla Wiberg är ett exempel. Hon har under en lång och framgångsrik idrottskarriär glatt många av oss framför TV-apparaterna när hon lyckats ta hem vinster för Sverige. Hon har jagats av Bosse Ringholms skattefogde. Nu är hennes idrottskarriär slut. Nu ska hon starta på nytt. Då hade det väl varit lämpligt att hon hade haft ett rejält idrottskonto som kunde beskattas när pengarna togs ut. Herr talman! Jag konstaterar att det inte kom någon ursäkt från Bosse Ringholm för det torftiga svaret.

Herr talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig följande angående alkoholskatterna. 2. Föranleder eventuella fortsatta sänkningar av alkoholskatterna i Danmark finansministern att föreslå sänkningar av de svenska alkoholskatterna? 3. Avser ministern, att med god framförhållning och i ordnade former, föreslå att riksdagen beslutar om en plan för successiva sänkningar av de svenska alkoholskatterna? I svar på tidigare frågor i samma ärende har jag påpekat att höjda införselkvoter kommer, om åtgärder inte vidtas, att medföra att gränshandeln med alkohol successivt kommer att öka och att den illegala handeln och försäljningen av alkohol också kan komma att öka. Regeringen följer därför utvecklingen noga. Bl.a. har Centrum för alkohol och drogforskning i uppdrag att ta fram månadsvis statistik över konsumtions och försäljningsutvecklingen. Statistiken ska även inkludera det s.k. mörkertalet. Mot bl.a. denna bakgrund uttalade regeringen i den alkoholpolitiska propositionen att den avser att senare till riksdagen återkomma till frågan om de skattejusteringar som behövs på alkoholområdet. Något förslag om skattesänkningar i Danmark föreligger ännu inte. En eventuell skattesänkning i Danmark får liksom andra förändringar i vårt närområde tas med i bedömningen av behovet av skattejusteringar.
Herr talman! Jag har tidigare erfarenheter av att finansministern inte gärna debatterar de höga svenska alkoholskatterna, och det förstår jag. Den socialdemokratiska regeringen har inte någon egen långsiktig strategi för att möta den verklighet som vi befinner oss i. Både finansministern och jag vet att en stor del av den alkohol som konsumeras i Sverige inte är inköpt på Systembolaget. Den är smugglad, svart sprit eller så har folk köpt den lagligt i och med de ökade införselkvoterna. Det är mindre än två år till att det kommer att bli lagligt att ta in 10 liter starksprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin och 110 liter öl inom EU, även till Sverige. Då är det märkligt att regeringen inte har en egen långsiktig strategi för vad man ska göra för att möta detta. Jag menar att man måste ha två delar i det: Man måste ha information och upplysning om alkoholens skadeverkningar, men man måste kombinera detta med successiva sänkningar av alkoholskatten. Detta har inte finansministern och den socialdemokratiska regeringen gjort. I stället reagerar man och agerar man när det händer någonting i omvärlden. Vi har det senaste exemplet när EU-kommissionen mitt under det svenska ordförandeskapet hotade med att dra Sverige inför domstol om man inte sänkte vinskatten. Då gjorde man det. EU sade: Hoppa. Då hoppade ministern och sänkte vinskatten, men det gjorde han inte frivilligt. Det var inte något eget. Jag tycker att det börjar bli ganska farligt att gräva ned sig i de gamla skyttegravarna när det gäller alkoholpolitiken och tro att Systembolagets monopol och höga skatter är det vi kan ha i Sverige. Varje gång man gräver ned sig i skyttegraven får man retirera ganska oorganiserat. Det är vad regeringen har fått göra. Det är faktiskt dags att ha en långsiktig strategi. En av mina frågor var om regeringen avser att med god framförhållning och i ordnade former föreslå att riksdagen beslutar om en plan för successiva sänkningar av de svenska alkoholskatterna. På det får jag inget svar. Jag ser att finansministern inte lyssnar, utan han pratar hellre med sin rådgivare än lyssnar på mig. Om finansministern inte går upp och dementerar eller bekräftar vad jag säger är det min tolkning som gäller. I sista stycket i svaret säger finansministern: "Något förslag om skattesänkningar i Danmark föreligger ännu inte. En eventuell skattesänkning i Danmark får liksom andra förändringar i vårt närområde tas med i bedömningen av behovet av skattejusteringar." Detta tolkar jag som att om Danmark sänker alkoholskatten då kommer Sverige också att göra det. Om finansministern inte säger någonting annat här och nu då är det min tolkning som gäller.
Herr talman! Det är en egendomlig teknik att debattera som Marietta de Pourbaix-Lundin har lagt sig till med. Hon bestämmer inte bara vad hon själv säger i talarstolen, utan hon bestämmer tydligen också vad finansministern ska säga i talarstolen och helst vad han ska dra för slutsatser. Det kanske är enklast om Marietta de Pourbaix-Lundin debatterar med en spegel så att hon ser sig själv och kan föra hela dialogen på ett sätt som hon tycker är enklast och får de bästa svaren. Jag konstaterar att interpellanten och hennes parti, Moderata samlingspartiet, inte har något stort intresse för att använda alkoholskatterna som en del i vår alkoholpolitik. Regeringen och många andra partier i den här kammaren har faktiskt lagt stor vikt vid att alkoholskatterna ska vara ett viktigt instrument för att hålla nere alkoholskadorna. Det är en väldigt stor framgång att Sverige i många år har varit ett av de länder i Europa som haft den allra lägsta dödligheten som en följd av alkoholsjukdomar och alkoholskador. Det är en position som Sverige vill ha också i fortsättningen. Jag beklagar att interpellantens parti, Moderata samlingspartiet, visar så ringa intresse för denna ambition som många andra partier, även borgerliga partier, faktiskt värna och som vill att vi ska ha få alkoholskador. Interpellanten tycks i första hand vara intresserad av sänka skatten för att kunna öka konsumtionen av alkohol och därmed i praktiken medverka till att vi får ännu fler alkoholskador och alkoholsjukdomar. För regeringens del handlar det om att vi vill använda alkoholbeskattningen som ett instrument i alkoholpolitiken även i fortsättningen. Vi följer också noga vad som händer i vår omvärld. Jag vill bara notera att den justering som nyligen gjordes när det gäller vinskatterna och som är kopplad till EU:s påpekande att det var en viss skillnad vid beskattning av öl och vin i Sverige gjordes just för att vi skulle få en likformig behandling av vin och ölbeskattning. Det tycks kommissionen ha funnit tillfredsställande. I övrigt vill vi i motsats till interpellanten se alkoholbeskattningen som ett av de viktiga instrument som vi har för att minska alkoholskadorna i Sverige. Detta tycks inte interpellanten vara ett dugg intresserad av. Det är bara att konstatera att vi har olika uppfattningar på den punkten.